Herr talman! Det går att prata mycket, så länge man inte har något ansvar för hur det hela skall se ut. Jag skulle vilja fråga Jörn Svensson om han med allt sitt pratande och gastande i talarstolen kan förändra det förhållandet att i dag finns drygt 26 000 anställda i varvsnäringen, men att det finns —- om man går till dagens kalla siffror — sysselsättning för 2400. Hur vill han klara det problemet? Man måste vidta några riktiga åtgärder här, inte bara tala om att bevara sysselsättningen eftersom det ju kommer en högkonjunktur igen så småningom. Jörn Svenssons tilltro till det kapitalistiska systemet ute i världen är tydligen obegränsad. Sedan frågar han: Är det riktigt att lita på bedömningen i kapitalistkretsar, alltså lita på redarnas bedömning? Men snälla Jörn Svensson, som deltagit i utskottets behandling, skall man döma efter vad som sagts av redarnas företrädare och varvsindustrins företrädare inför utskottet, så finns det inte någon pessimistisk uppfattning. Varvsföreningens ordförande hade uppfattningen att det inte behövdes någon nedprutning, det skulle nog ordna sig så småningom. I det avseendet är han och Jörn Svensson goda kamrater. Vidare frågar Jörn Svensson: Är det riktigt att bli applåderad av de borgerliga? Men jag tyckte inte att applåderna från herr Siegbahn var så förfärande starka. Han var ju inne på Jörn Svenssons linje att vårt förslag var tokigt. Behöver man inte en långsiktig syn, frågar Jörn Svensson. Jo, det är just vad man behöver. Det skaffar man sig genom att gå in och försöka klara de dagsaktuella problemen, medan man samtidigt ägnar sig åt att se till hur man skall klara dessa problem på lång sikt. På den långa sikten måste man få en konsolidering. Jörn Svensson tycker inte om det ordet, men man måste göra så ändå. Hur många människor är det möjligt att sysselsätta i den här branschen? Och man skall sysselsätta så många man kan erbjuda verkligt arbete, inte så många man kan tala om att man möjligen kan bereda sysselsättning. Sedan frågar han om min syn på NJA och om stålbrukens syn på varvsnedskärningarna. Jag vill säga att stålbruken naturligtvis måste se den kris som är på gång när man håller på att lägga om från ensidig varvsproduktion till annat. Den stabilisering och konsolidering jag talar om kommer att innebära att varven får en mera jämn förbrukning av även stålbrukens produkter. Då vill jag förutsätta — det står ingenting om den saken i propositionen eller utskottsbetänkandet — att varven inte ger sig ut på marknaden och försöker köpa utifrån, utan i stället försöker utnyttja de svenska stålbruken så långt det är möjligt och förenligt med sunda ekonomiska principer. Herr Sjönells resonemang kan jag inte hänga med på. Han säger att det behövs en översyn. Javisst, det är den översynen vi anser att ägaren med det stora ägarintresset behöver göra och kommer att göra, men man kan inte i dag säga exakt hur den kommer att ske. Mitt svar kan delvis framgå av det jag har sagt till Jörn Svensson. Sedan säger herr Sjönell att det behövs möjlighet att utreda alternativ sysselsättning. Ja, vi förutsätter att staten kommer att svara för de anställda på ett vettigt sätt.

Herr talman! Jag har inget emot skarpa meningsutbyten, men jag efterlyser faktiskt, efter herr Svanbergs senaste inlägg, vad han menar när han säger att jag ”gastar”. Ansvar! Jovisst skall man ha ansvar. Det har vi försökt tala om för herr Svanberg i denna debatt. Men vi har inte bara talat om ansvar i största allmänhet, utan vi har också talat om vad man skall ha ansvar för. Vilken politik är det riktigt att ta ansvaret för? Att staten skall ta ett ansvar, och ett mycket stort ansvar, är helt klart. Moderaternas lätta återfall i artonhundratalsmässig gammalliberalism faller — det håller jag med herr Svanberg om -— helt utanför ramen. Staten måste ta ett stort ansvar. Men då uppstår som sagt frågan: På vilken basis skall staten ta sitt ansvar och vilken politik är det klokt av staten att ta ansvar för? Detta har jag konstaterat tidigare, och på denna punkt upprepar jag frågan till herr Svanberg. Vi har sett hur redarkapitalet under loppet av två år intagit tre fyra starkt motstridiga ståndpunkter och i sin långsiktiga syn på varvsnäringens framtid låtit sig påverkas av uppfattningar som i mycket hög grad är betingade av konjunkturella stämningar. Är det då riktigt att ta en av dessa snabbt skiftande ståndpunkter — i så fall får man hoppas hinna ta den, innan det uppkommer en ny ståndpunkt — och lägga fast det som den grundläggande utgångspunkten för hela den svenska varvspolitiken? Det är detta vi bestrider.

Skall staten satsa stort — och det är nödvändigt — skall man satsa på lång sikt och då får man inte låta redarkapitalets bedömningar för stunden bli avgörande. Redarkapitalet är en part i detta mål som har alla skäl att nu försöka köpa ut sig från sitt ansvar. Det är det redarna är ute efter. De vill ha fördelaktigare marknad. De vill överge varvsindustrin på sikt. Deras bedömningar och deras försök att pressa ut subventioner och förmåner från staten på sina villkor skall riksdagen inte gå till mötes så passivt som regeringen och socialdemokratin här dess värre har gjort.

Herr talman! Först vill jag säga till Jörn Svensson att jag gärna tar tillbaka ordet ”gastar”. Det var faktiskt inte det jag menade. Vad jag menade var att herr Svensson i Malmö levererar ord, ord i massor och snabb följd men inget konkret förslag till lösning. Ordet ”gasta” kan vi som sagt stryka men vad jag nu sagt om ordmassor får stå kvar. Det löser inga problem att man kan tala länge och mycket snabbt. På vilken basis skall staten ta ansvar? frågar herr Svensson. Vi har nu observerat tre olika ståndpunkter hos varvskapitalet. — Ja, visst har vi gjort det. Skall vi då alltid följa den senaste ståndpunkten och hoppas att vi hinner genomföra åtgärderna medan den gäller? var nästa fråga. Det är väl inte det man gör, utan här går samhället in och tar över 51 96 av aktiekapitalet, tar alltså ett ägaransvar och försöker att klara ut svårigheterna — försöker klara de kortsiktiga problemen med sysselsättningen i Göteborg, samtidigt som man skaffar sig rådrum för att klara de långsiktiga problemen. Det är precis vad herr Svensson här säger att han vill göra. Det är det regeringen med sin proposition föreslår skall göras. En plan för branschens framtid, kräver herr Svensson, och det vill jag också ha. Här måste man ha klart för sig vad man talar om. Man skall vara medveten om att regeringens förslag innebär ett försök att på bästa möjliga sätt lösa den kris som varvskapitalet har fört in de anställda i. Jag håller gärna med om att varvens sätt att ta ansvar inte är föredömligt. Men man måste lösa de problemen i stället för att just nu gräla om vem som rår för det hela. Det viktiga är att de anställdas jobb räddas. Sedan får man försöka göra en långsiktig planering. Kan vi då inte vara överens om detta, i stället för att begagna tiden till att föra ett ensidigt resonemang om vem som hade rätt i fjol och vem som har de mest storstilade framtidsplanerna? Det behövs, Jörn Svensson, en högkonjunktur ute i världen för att åstadkomma den sysselsättning i varven som regeringens förslag syftar till. Det finns inga motsättningar i det sammanhanget. Vi klarar inte sysselsättningen för de anställda vid varven enligt regeringens propåer, om denna dödperiod i varvsnäringen fortsätter i all evighet. Det kan vi gärna hålla med om. Jag tycker att motsättningarna oss emellan är väldigt små. Det är bara det att Jörn Svensson har fastnat i tanken på att staten skall äga 100 96. Vi tycker inte att 51 96 är så tokigt. Det är icke varvsnäringen som dominerar detta samarbete — det är samhällets, regeringens och statens bedömningar som skall vara vägledande. De anställdas intressen och behov skall vara grunden för verksarhheten. — Med det tycker jag diskussionen om detta kan vara avslutad. Det finns ingen anledning att begagna tiden till att uttala en massa hårda ord. Kom med konkreta förslag! Jörn Svensson har ännu inte talat om hur han tänkt sig att alla dessa människor skall sysselsättas. Hur skall man klara sysselsättningen för 26 000, när det finns jobb för drygt 2000? Gör man det genom att bara säga: Ni skall inte lita till redarkapitalet?

Herr talman! Jag skall i första hand beröra den stora oro varvsarbetarna med all rätt känner för framtiden inom varvsindustrin, speciellt i Göteborg. Senast denna fråga debatterades här var den 31 maj 1975 — för nära nog exakt ett år sedan. Regeringens förslag till lösning innebar den gången ett accepterande av att mellan 1 500 och 2000 varvsarbetare inom en snar framtid skulle mista sina jobb. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen tagit upp dessa problem och starkt förordat att samhället skall ta över storvarven i vårt land. Vi har hävdat att det inte går att klara sysselsättningen inom varvsindustrin så länge det privata kapitalet, och då i synnerhet redarkapitalet, så starkt dominerar. De anställda, dvs. varvsarbetarna och tjänstemännen, vid Göteborgsvarven har genom petitioner och uttalanden som offentliggjorts klart uttalat samma mening. De har gemensamt uttalat sin förkastelsedom över privatkapitalismens agerande beträffande de svenska varven. De anställda har krävt att samhället griper in och tar över produktionen helt och hållet. Dessa krav borde naturligtvis regeringspartiet ha lyssnat till och för länge sedan verkställt. Regeringens förslag i dag innebär i praktiken att nära 8 000 varvsarbetare kommer att ställas utan jobb. För Göteborgs vidkommande rör det sig om nära 5 000 arbetare. Detta är något som vårt parti inte kan acceptera — det har understrukits av Jörn Svensson i debatten tidigare i dag. Varvsarbetarna hade säkert väntat sig andra grepp från regeringens sida, efter de löften som gavs i förra debatten om varvsindustrins framtid. Från regeringshåll sade man då att nedbantningen inom varvsindustrin i Göteborg skulle stanna vid ca 1 500 eller 2 000 arbetare och att den skulle ske successivt och genom s.k. naturlig avgång. Herr Svanberg säger samma sak i dag, men med det tillägget att de som blir över — en naturlig avgång kan alltså inte längre klara det hela — skulle få arbete i andra företag. Vid vilka andra företag i Göteborg kan man placera omkring 4 500 varvsarbetare? Nej, deklarationen om naturlig avgång och ersättningssysselsättning är inte hållbar i dag, åtminstone inte för Göteborgs del. Säkerligen bedömer de anställda det här förslaget som ett svek mot tidigare givna löften.

Svaret ger sig självt. Regeringens åtgärder innebär fortsatt subventionering av storvarven. Redarna kan fortsätta att spekulera, och staten tar riskerna. Då varvsindustrin eventuellt går omkull måste samhället ställa upp och mildra avvecklingens brutala följder. När nu ändå staten pumpar in pengar i varven och står för riskerna är väl ett förstatligande av storvarven och ett eliminerande av redarin tressena från dessa ett rimligt krav? Det är ett krav som får ökad styrka och stöd av den överväldigande delen av varvsarbetarna. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen denna riksdag påtalat dessa problem liksom behovet av en samordning av varvsindustrin i vårt land — under samhällelig ägo och med ett långsiktigt program som på sikt säkrar jobben. Vi har också ansett det nödvändigt och fördelaktigt från samhällelig synpunkt att en statlig varvsindustri kompletteras med ett statligt rederi, som i första hand skulle tillgodose behovet av sjötransporter för staten och statsägda industrier. På två rader avfärdar utskottet vänsterpartiet kommunisternas yrkande i denna fråga. Man skriver: ”Utskottet, som våren 1975 har avstyrkt förslag om etablering av ett statligt rederiföretag, finner inte anledning att tillstyrka motionsyrkandena.” — Det är allt man har att säga om ett statligt rederi. När den frågan debatterades här den 31 maj 1975 var man från socialdemokratiskt håll inte helt främmande för denna tanke, även om motionen också vid det tillfället avslogs. Sjötransportbehovet för de större statsägda industrierna är, som alla vet, omfattande. I många fall uppstår det svårigheter att anskaffa passande tonnage för transporter av speciell karaktär. Både ASSI och NJA har dessa problem. Exempelvis ASSI har i vissa fall fått chartra utländska fartyg som inte på något sätt varit anpassade till eller lämpliga för en modern virkeslastning. Detta har naturligtvis inneburit förseningar vid både lastning och lossning med större eller mindre förluster som följd. Säkerligen har NJA och andra statsägda företag samma problem. Ett statligt rederi skulle lösa dessa problem. Transporterna skulle också bli betydligt billigare eftersom redarkapitalets profiter då skulle utmönstras. För den svenska varvsindustrin skulle ökade beställningar ha stor betydelse. Många sysselsättningstillfällen skulle skapas bl.a. genom reparationsoch underhållsarbeten, som för fartyg som ägs av staten kan styras till den statsägda varvsindustrin. Många frakter som nu går på utländska kölar skulle då överföras på samhällsägt tonnage. Detta i sin tur skulle ha stor betydelse för de svenska sjömännen, som inte har full sysselsättning i dag - många sjömän går ju i dag utan arbete. Nya arbetstillfällen skulle skapas för dem. Detta kan synas vara en fråga av marginell betydelse, men för en sjöman som går utan arbete är varje tillfälle till nytt arbete betydelsefullt.

Herr talman! Jag har med glädje sett att den motion som herr Bengtsson i Göteborg, herr Håkansson i Rönneberga och jag väckte under allmänna motionstiden i år behandlats välvilligt av utskottet. Det är motion 1975/76:1822, där vi föreslår att en utredning skall tillsättas med uppgift att vid sidan av pågående varvsutredningar göra en analys av den svenska sjöfartsnäringens nuvarande situation och framtidsmöjligheter, formulera mål för utvecklingen inom sjöfartsnäringen under 1980-talet mot bakgrund av den gjorda analysen och utarbeta ett handlingsprogram för hur dessa mål skall nås. I sin bedömning understryker utskottet nödvändigheten av en långsiktig planering, och det är också ett huvudtema i motionen. Däri måste man, såvitt jag förstår, innefatta en del andra huvudpunkter. En långsiktig planering förutsätter nämligen en formulerad målsättning, och en målsättning måste för att vara väl förankrad i verkligheten grundas på en ingående analys, en pejling av framtidsmöjligheter. Slutligen måste en långsiktig planering leda fram till någon form av handlingsprogram.

De siffror som belyser den akuta situationen för sjöfartsnäringen med direkt och indirekt verkan på de svenska varven — vår motion innehöll några av dem -— visar enligt auktoritativa och omdömesgilla bedömare att man här i landet står inför en helt ny situation och att det knappast är fråga om en följd av en vanlig konjunktursvacka, som utan vidare kan lämnas åt näringens självläkande krafter. De skandinaviska länderna svarar f. n. för 40 96 av allt upplagt tonnage i hela världen. Många fler siffror kunde naturligtvis anföras som skulle styrka vår uppfattning, men jag tror att det står klart att en expertbegrundan av den svenska sjöfartsnäringens utveckling är angelägen. Att arbeta med något slags ur-hand-i-mun-modell går inte längre. Efter varje räddningsaktion som tillfälligt skjutit större principiella avgöranden på framtiden kan man andas ut, men man kan inte slå sig till ro. Korsvägens skilda vägar bjuder ovillkorligen på problem som inte låter sig avfärda. I diskussionen avtecknar sig olika alternativa vägar. Några är redovisade i korthet i nr 21 år 1976 av Svensk Sjöfarts Tidning, där ledaren ställer frågan: Skall vi ha en sjöfartsnäring? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 3 vid näringsutskottets betänkande nr 73.

Herr talman! Sverige är sedan gammalt en framstående varvsnation, och branschen har under decenniernas lopp utvecklats så att vi i dag intar andra plats bland världens varvsnationer. Orsaken till denna utveckling är framför allt vårt tekniska kunnande, yrkeskunniga och ansvarskännande varvsarbetare och tjänstemän samt — trots en splittrad produktionsapparat — en hög produktivitet. År 1974 sysselsattes inom svensk varvsindustri ca 26 000 personer, vilket alltså innebär att över 60 000 personer är direkt beroende för sitt uppehälle av sysselsättningen vid de svenska varven. Till denna siffra skall läggas att alla de människor som genom det omfattande underleverantörssystem som byggts upp kring och betjänar svensk varvsindustri också de är för sitt uppehälle beroende av de svenska varven. Under hela 1960-talet har den europeiska varvsindustrin haft ekonomiska svårigheter, och flera länder har direkt eller indirekt fått stödja varvsnäringen. Även i vårt land har samhället vid flera tillfällen tvingats gå in i varvsnäringen med stödåtgärder för att klara ekonomiska kriser och garantera sysselsättningen. Från statens sida har det varit en stark strävan — och då inte minst i Göteborg — att få till stånd en ökad samverkan mellan och integration av olika varvsföretag. Även de anställda liksom deras fackliga organisationer har strävat mot en ökad integration. Dessa strävanden, herr talman, har dock inte gett de resultat som hade varit önskvärda, då de privata varvsföretagen inte velat medverka till en sammanslagning eller ökad integration. I anslutning till Götaverkskrisen i början av 1970-talet, då genom statens medverkan en fortlevnad av varvet säkerställdes, visades från ägarsidan på det andra stora Göteborgsvarvet — Eriksberg — inte något som helst intresse för en sammanslagning av varvsnäringen i Göteborg. Det gick ett par år, men redan förra året stod det klart att Eriksbergs varv skulle gå i konkurs om inte samhället gick in och övertog varvet. Bortemot 5 000 varvsarbetare vid Eriksberg och Lindholmen riskerade då att få gå från sina jobb. Vem var det som upptäckte att Eriksbergs varv höll på att gå i konkurs? Var det ägarna — Broströmskoncernen — som hade gjort stora vinster under 1950 och 1960-talen? Nej, det var de anställda som genom sina analyser kom fram till att varvet var på väg mot sin undergång och vände sig till den socialdemokratiska regeringen med krav på ett statligt ingripande. Det var alltså de göteborgska varvsarbetarna som kände ansvar för sitt företag. Herr Bohman har en gång sagt att metallarbetaren kommer att sova dåligt om nätterna om han får medbestämmanderätt och ansvar. De göteborgska varvsarbetarna skulle ha sovit mycket illa om nätterna, om inte deras fackliga företrädare känt ett ansvar för sitt företag och för sina jobb. I ett tal nyligen har samme partiledare, herr Bohman, sagt att de självläkande krafterna måste få mera spelrum. Denna filosofi kännetecknar de motioner som från moderat håll väckts i anslutning till den proposition om vissa varvsfrågor som vi nu behandlar. I motionen 2324 av herr Nordgren m.fl. yrkas sålunda avslag på förslaget att staten skall förvärva aktiemajoriteten i Götaverken, vilket är en viktig förutsättning för att Göteborgsvarvet skall kunna leva vidare. I motionen 1795 av fru Lindquist från Göteborg och herr Winberg heter det att det inte är en lyckad lösning att man börjar bygga fartyg på lager, som ingen vill ha. Men om vi inte ställer varvsgarantier till de svenska varvens förfogande, så att de kan börja producera fartyg utan att någon beställare finns kontrakterad, uppstår redan i sommar eller i början på hösten en akut kris för minst 1000 varvstjänstemän i Göteborg, och inom två år ställs så gott som alla svenska varvsarbetare utan sysselsättning. Det är märkligt att en riksdagsledamot som representerar varvsoch sjöfartsstaden Göteborg i en motion kan säga att lagerproduktion i dagens läge inte är en lyckad lösning. Vilka självläkande krafter har motionärerna att referera till? T. o. m. från ägarsidan är man på det klara med att samhället måste engageras för att lösa den akuta krisen, men de moderata riksdagsmännen från Göteborg kan eller vill inte, av ideologiska skäl, acceptera detta. Herr Siegbahn, om inte göteborgare så dock representant för Göteborg i riksdagen, vågar emellertid tydligen inte följa upp de moderata motionerna och reservera sig. Men i ett särskilt yttrande, som han fogat till näringsutskottets betänkande, säger han tillsammans med herr Regnéll följande: ”Enligt vår uppfattning borde dock för framtiden mera positiva effekter ha kunnat uppnås med en mindre genomgripande förändring i ägarförhållandena. Några fullgoda skäl för ett statligt övertagande av aktiemajoriteten i Götaverken har inte givits.” Detta är minst sagt avslöjande. För en socialdemokrat är det självklart att känna ansvar för sysselsättningen och att visa solidarietet med de människor som drabbas i en akut krissituation. Sociala reformer utan socialism är ett annat slagord, som den nye folkpartiledaren far land och rike runt och basunerar ut. Det är emellertid glädjande att man på folkpartihåll inte lever som man lär utan accepterar det socialistiska inslag som statens övertagande av de göteborgska varven innebär. Det är dock med viss förvåning man noterar de folkpartistiska göteborgsrepresentanternas ringa aktivitet när det gällt att lösa en för kommunens sysselsättning så viktig fråga som denna. Den krissituation som svensk varvsindustri befinner sig i är inte enbart ett svenskt fenomen. Världens samtliga varv upplever i skuggan av oljekrisen samma situation. Vi har en global överkapacitet på varvsområdet och en nedskärning av produktionskapaciteten är nödvändig. Men — och dämed vill jag, herr talman, anknyta till vad jag sade inledningsvis — svensk varvsindustri skulle ha stått betydligt bättre rustad om den samverkan och integration som statsmakterna och de anställda redan i slutet av 1960-talet krävde hade genomförts. Det är beklagligt att så inte skett, men i den situation som nu råder måste svensk varvsindustri anpassas till den nya situationen och en drastisk nedskärning ske på några år. I motionen 1975/76:2323 har jag och herr Bergqvist med tillfredsställelse hälsat den proposition som vi nu behandlar. Det ökade statliga engagemanget inom näringen och sammanslagningen av göteborgsvarven till en enhet torde vara en förutsättning för att man skall kunna utveckla en livskraftig svensk varvsindustri. Vi hyser den uppfattningen att den svenska varvsindustrin, efter en anpassning till de nya marknadsförhållandena, kommer att kunna vara internationellt konkurrenskraftig. I vår motion har vi krävt att statliga kreditgarantier ställs till förfogande för ombyggnad och konverteringar. Inte minst betydelsefullt är detta för Götaverkens nya reparationsoch ombyggnadsvarv, Cityvarvet. Det är med stor tillfredsställelse vi noterar att utskottet bifallit detta vårt krav. Ombyggnader och konverteringar av fartyg är viktiga ur sysselsättningssynpunkt, och kreditmöjligheterna är i dag kanske den allra bästa konkurrensfaktorn. Vi har vidare krävt att en samordning skall komma till stånd när det gäller motorproduktionen vid varven. Det är med tillfredsställelse vi motionärer konstaterar att också denna vår bedömning delas av utskottet, som säger att detta är en angelägen fråga och förutsätter att möjligheterna för en samordning noga övervägs. Eftersom även departementschefen tagit upp saken i propositionen, utgår jag från att utskottet anser att denna samordning snarast bör komma till stånd. Tidigare har jag understrukit den betydelse tillgången på väl utbildad och yrkeskunnig personal har haft för den svenska varvsindustrin. Även om svensk varvsindustri under de närmaste åren för att anpassa sig till den nya marknadssituationen måste reducera sin personalstyrka med bortemot 80 000 anställda, räknat från situationen 1974, får inte vidareutbildning, yrkesutbildning och nyrekrytering eftersättas under de närmaste åren. Utskottet uttalar med anledning av detta krav i vår motion att detta är en central fråga för svensk varvsindustris framtida konkurrensförmåga, och jag uppfattar därför utskottets skrivning som en direkt uppmaning till de kommunala myndigheterna i varvskommunerna och till företagen att även framgent sörja för en vidareutbildning för de anställda vid de svenska varven samt att se till att nyrekrytering och yrkesutbildning inte eftersättes. Det är också med tillfredsställelse jag har noterat att industriskolan vid Götaverken och Eriksberg genom arbetsmarknadsdepartementets ingripande nyligen kan fortsätta sin verksamhet i höst. I den rådgivande nämnd som föreslås inrättad för att bistå statsmakterna med bedömningar i anslutning till kreditgarantier har i propositionen inte föreslagits att de anställda skall bli representerade. Det tycker jag är en svaghet. Som jag tidigare anfört har de anställdas representanter bättre än ägarna kunnat bedöma varvets ekonomiska situation. I motsats till utskottet anser jag det därför väl motiverat med representation i nämnden för de anställda, och jag förutsätter att regeringen skall finna det lämpligt att utvidga nämnden med personalrepresentation. Däremot finner jag det borgerliga kravet på en representation från varvsnäringen direkt felaktigt. Näringens företrädare får ju möjlighet att i sina framställningar argumentera för sina krav, men det kan inte vara rätt att de också skall kunna påverka nämndens rekommendationer i egen sak. Den reduktion av svensk varvsnärings produktionskapacitet som kommer att ske drabbar i allra högsta grad Göteborg, som tidigare sagts här. Det kommer speciellt för tjänstemannagrupperna att bli bekymmer med att skaffa ny sysselsättning. Vi har därför i vår motion fört fram tanken på en något längre nedtrappningsperiod än t.o.m. 1978. Utskottet har inte ansett det vara möjligt men förutsätter att förutom företagen själva även berörda myndigheter noga kommer att följa utvecklingen och vid behov vidta åtgärder för att på allt sätt underlätta en nödvändig omställning. Detta kan inte nog understrykas. Göteborgsregionen, som under 1960 talet med viss rätt betraktades som en ur sysselsättningssynpunkt överhettad region, kommer under de närmaste åren, inte minst vad gäller tjänstemannagrupperna, att få stora problem med att finna nya arbetsuppgifter för de grupper som förlorat sin sysselsättning. Det gäller inte bara varvstjänstemännen. Bortemot 1 000 personer, huvudsakligen tjänstemän, kan riskera att bli av med sina jobb, som en följd av sammanslagningen mellan NK/Turitz och Åhléns. Även om utskottet inte föreslår särskild framställning till regeringen i denna fråga, utgår jag från att arbetsmarknadsmyndigheterna gör allt vad som göras kan för att klara dessa gruppers framtida sysselsättning. I propositionen finns ett uttalande om situationen efter 1978, vilket vi i vår motion har velat ändra på. Det heter i propositionen: ”I dagsläget tyder mycket på att år 1979 kan bli besvärligt. T. v. bör därför planeringen vara inriktad på att ytterligare sysselsättningsminskningar torde bli nödvändiga under år 1979. Till frågan om eventuella ytterligare statliga garantier för lagerproduktion under detta år får ställning tas senare.” Förvisso är det, herr talman, svårt att i dagsläget bedöma 1979. Men jag anser att planeringen redan nu bör inriktas på att bibehålla nuvarande sysselsättningsvolym. Utskottet undviker att i sitt betänkande närmare gå in på denna fråga. Man understryker bara den osäkerhet som kännetecknar de bedömningar som nu kan göras på varvsområdet. Jag vill därför direkt ställa en fråga till utskottets talesman om han verkligen har uppfattningen att man redan nu skall inrikta planeringen på fortsatta sysselsättningsminskningar efter 1978. Eftersom utskottet liksom vi motionärer talar om möjligheter till en förlängning av kreditgarantisystemet för lagerproduktion även efter 1978, kan man nämligen tolka utskottets skrivning så att man menar, att någon ytterligare sysselsättning efter 1978 i varje fall inte skall ligga till grund för företagens planering. Det är emellertid angeläget att vi får ett klarläggande från utskottets talesman på denna för de anställda så fundamentala fråga. Slutligen vill jag, herr talman, något beröra rederinäringens situation, som är besvärlig och inom den närmaste tiden synes bli allt besvärligare. En stor andel av det svenska tanktonnaget är upplagt på grund av den mättnad som i dag kännetecknar tankmarknaden, och under de senaste månaderna har vi fått flera bevis på de svårigheter som inte minst färjetrafiken befinner sig i. En stor andel av det svenska sjöfolket är i dag utan jobb, och många hyser oro inför framtiden. Det är därför angeläget att den analys av de svenska rederiernas situation och utsikter som departementschefen aviserar i propositionen kommer till stånd snarast. I vår motion har vi krävt att man i anslutning till denna analys även skall undersöka möjligheterna för etablering av ett statligt rederi. Utskottet anser emellertid inte detta möjligt med tanke på att analysen måste göras snabbt. Jag uppfattar utskottets skrivning på den punkten på så sätt att man nu snabbt vill ha en kartläggning av den svenska rederinäringens situation och framtidsutsikter och att frågan om ett eventuellt statligt engagemang inom rederinäringen skall prövas i ett senare sammanhang, om så anses lämpligt. Jag tycker — och detta har även framförts i andra socialdemokratiska motioner — att man skall hålla den möjligheten öppen. Sverige har en tradition som sjöfartsnation, och det kan därför inte uteslutas att staten engagerar sig inom denna näring, som med viss rätt varit föremål för mycken kritik från det svenska sjöfolkets sida. Herr talman! Det är en besvärlig situation som den svenska varvsindustrin befinner sig i. Det är i denna situation nödvändigt att samhället ingriper för att rädda sysselsättningen. Det är emellertid beklagligt att en så. kraftig reducering av antalet sysselsatta måste genomföras. Vår näringspolitik måste dock alltid anpassas till den verklighet vi lever i, och samhällets uppgift måste vara att trygga sysselsättningen och lägga grunden för en livskraftig och konkurrenskraftig svensk varvsindustri. Det är min förhoppning att de åtgärder vi nu kommer att fatta beslut om skall leda till detta mål. Det är signifikativt att vårt lands ytterlighetspartier — det konservativa moderata samlingspartiet och det av 1800-talsdogmer fångade kommunistiska partiet — hyser betänkligheter när det gäller att garantera de svenska varvsarbetarnas och tjänstemännens framtida sysselsättning.

Herr talman! Herr Hugosson har i sedvanlig frejdig stil i snabb takt läst upp ett anförande i den här frågan. Han hämmas tydligen inte, vare sig av att ha deltagit i utskottets arbete eller av att ha hört mitt anförande, och det underlättar ju synpunkterna! Det är ju så att vi alla, utom möjligen kommunisterna, här är överens om att en nedskärning av varvsindustrin är nödvändig. Hur stor nedskärningen bör vara är svårt att säga, men det som herr Svensson i Malmö var inne på, nämligen att vi inte skall tro på vad varvsexpertisen senast sagt i frågan, är ju inget argument. Vad vi har anfört i vår motion och som sedan har diskuterats i utskottet är att vi inte anser det nödvändigt att staten för att klara övergångssvårigheterna har majoritet i varven. Men är det att visa brist på intresse för frågan? Jag förstår inte alls herr Hugossons resonemang, som han inte ger något belägg för. Vi tror tvärtom att det är lättare att driva en näring, såväl inom varvsindustrin som på annat håll, när man inte har de hämningar som statliga företag ofta måste vara underkastade.

Sedan till frågan om lagerköp! Ja, det är en diskussion som man kan föra, där man kan säga en del till förmån för att bygga fartyg på lager men där riskerna onekligen är stora. Jag har för min del i dag fört fram tanken på att det kanske vore bättre och skulle bli billigare för staten och samhället med fasta kontrakt på de fartyg som trots allt beställs i dag i både Sverige och andra länder. Detta kan diskuteras, och det är fråga om en bedömning. Men det är inte fråga om bristande intresse för de anställda. Vi vet att det kommer att bli nödvändigt med nedskärningar. Herr Svensson i Malmö får väl svara för sin del, men jag kan inte på något sätt inse att vi skulle vara på samma linje. Såvitt jag förstod herr Svensson i Malmö så ville han behålla alla anställda. Vi anser — och därmed står vi på samma sida som regeringen — att en viss nedskärning är nödvändig. I vilken takt den skall ske är en detaljfråga som kan diskuteras.

Herr talman! Herr Hugosson gör en verkligt originell vinkling när han försöker parallellställa kommunister och moderater och när han försöker säga att kommunisterna inte vill garantera de svenska varvsarbetarnas sysselsättning. Jag höll på att säga: Det skall herr Hugosson säga — som skall resa hem till Göteborg och tala om för varvsarbetarna att det skall bli 4 700 varvsarbetare färre fram till 1979 och övertyga dem om att detta är bra och riktigt och som inte ens kan ge dem någon garanti för att det är slut med nedskärningarna då utan att dessa kanske fortsätter — det skall han också tala om för dem. Jag tycker inte att herr Hugosson skall tala om garantier till de svenska varvsarbetarna. Den verkliga intressegemenskapen finns ju mellan de företrädare för Göteborg — det gäller såväl herr Siegbahn som herr Hugosson, som ingår i den gruppen — som är överens om att nedskärningspolitiken skall fortsätta och som skall åka hem till sin hemstad och tala om det. Där har vi de verkliga ”garanterarna”. Det är ju i själva verket så att när vi kritiserar regeringens sätt att hantera denna fråga är det inte därför att vi vill ha mindre garantier. Tvärtom borde det ha framgått ganska tydligt av mitt inledningsanförande att vi bör vara beredda att ställa ännu större belopp till förfogande om det är nödvändigt för att rädda den svenska varvsnäringen i det mycket långa perspektivet. Det kan vara värt den insatsen. Det kan vara värt de förlusterna. Men då skall också redarkapitalet lyftas bort och det bli ett samhälleligt och politiskt ansvar för hela varvsnäringen och helst också för sjöfartsnäringen. Jag tycker inte att herr Hugosson skall göra några ”symboliska” attacker mot oss och kalla oss för ytterlighetsparti osv. Det är ju dock så att herr Hugosson är fullständigt överens med ytterlighetspartiet om exempelvis ett så betydelsefullt positivt inslag i den framtida industripolitiken som ett statligt rederi. Låt oss hålla oss till det som förenar i stället för att skapa konstlade motsättningar.

Herr talman! Först vill jag tacka utskottets talesman herr Bengtsson i Landskrona för det uttalande som här gjorts beträffande den framtida planeringens inriktning. Herr Bengtsson säger att vi från utskottets sida inte har skrivit under vad som står i propositionen. Det innebär alltså att de svenska varvsföretagen och framför allt de statliga varven i sin planering skall utgå från att man skall kunna behålla nuvarande sysselsättningssituation. Herr Siegbahn sade i sitt inledningsanförande att om vi hade fått integration och samverkan tidigare — och han exemplifierade med motorproduktionen — skulle vi inte ha stått i den här svåra situationen. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet har från statens sida, från den fackliga sidan och från socialdemokratiskt håll i Göteborg gjorts påtryckningar för att man skulle få till stånd en samverkan och integration mellan de göteborgska varven. Vi har aldrig fått något stöd från några moderater eller några konservativa krafter. Vi har aldrig fått något stöd från de ägargrupper som har haft kapitalmakten bakom sig. Men nu står herr Siegbahn och säger att det naturligtvis hade varit en bättre situation om vi hade fått en integration. Jag vill citera vad som står i fru Lindquists och herr Winbergs motion: ”I vissa länder förespråkas byggande av fartyg ”på lager. Avsikten är att skapa sysselsättning till varvens anställda. Detta är dock ingen lyckad lösning.” Herr Siegbahn har icke följt upp detta i utskottet med någon reservation. Men i ett särskilt yttrande, fogat till utskottets betänkande, tvår han sina händer. Det är nästan så att man kommer att tänka på biskop Brask från tiden för Stockholms blodbad, som sade: ”Härtill är jag nödd och tvungen.” Men i hjärtat och själen förlitar sig tydligen trots allt de moderata representanterna från Göteborg på att några självläkande krafter skulle klara detta. Herr Svensson i Malmö! Jag har inte svårt att åka hem till Göteborg och tala med varvsarbetarna. Jag tycker det skall bli betydligt värre för herr Hallgren, som har yrkat direkt avslag på propositionen. Vad har vi för alternativ? Om riksdagen skulle bifalla vpk:s reservation i dag, så finns det inget jobb för de svenska varvsarbetarna om två år, och redan i höst drabbas 1 000 tjänstemän i Göteborg. Det är kontentan av kommunisternas agerande i varvsfrågan, och då menar jag att man är fångad i 1800-talsdogmer.
Herr talman! I viss mån står herr Hugosson och jag på samma linje. Jag har inte så länge följt den här frågan, bl.a. därför att jag inte satt i riksdagen under dessa år. Men jag håller helt med honom om att det säkerligen var olyckligt att man från varvens sida tidigare visade bristande förståelse för en sammanslagning. Vad jag talade om i mitt anförande var att det från varvens sida i slutet av 1960-talet fanns ett intresse för bl.a. en koordination av motorproduktion till exempelvis Uddevallavarvet. Men man visade inte något sådant intresse i den varvskommitté som den socialdemokratiska regeringen hade tillsatt, och frågan har heller inte kommit tillbaka förrän nu i den senaste propositionen. Man skulle alltså ha kunnat få en diversifiering som hade sträckt sig ut över varvsnäringen, och jag vill därför beklaga att den inte blev av. Sedan vill jag ännu en gång säga att det har väckts en enskild moderat motion beträffande lagerproduktionen. Vi är tveksamma -— jag är det själv, och det gav jag uttryck för i mitt anförande — om lagerproduktion kommer att kunna lösa problemen till det billigaste priset. Och fortfarande efterlyser jag ett svar på frågan: Vad menar herr Hugosson med att påstå att moderaterna inte skulle vara lika intresserade för sysselsättningen vid varven och för deras framtid som regeringspartiet? Vi står ju på samma linje som regeringen beträffande nödvändigheten av nedskärning, under det att herr Svensson i Malmö försöker operera litet grand i utkanten helt allmänt genom att tala om att det inte skall göras nedskärningar osv., utan att på något sätt kunna erkänna att det här är ett problem av mycket stor betydelse. Det finns alltså ingen skillnad mellan moderata samlingspartiet och t.ex. regeringen beträffande den långsiktiga lösningen av varvsproblemen i vad angår sysselsättningen.
Herr talman! Jag skall överlåta åt herrar Hugosson och Siegbahn att inbördes göra upp hur mycket de är överens om och i vilken utsträckning de betraktar kommunisterna som stående vid sidan av denna politiska gemenskap. Herr Hugosson har ett litet egenartat sätt att argumentera. Den fråga han vill ställa under debatt och där han försöker attackera vpk är: Vem är för effektivaste möjliga och starkaste möjliga insatser? Herr Hugosson menar att med vpk:s uppfattning skulle det inte bli några insatser alls för de svenska varvsarbetarna. Om herr Hugosson läst reservationerna och om han hört vad vi har sagt måste väl herr Hugosson ändå vara klar över att en sådan inställning inte rimligen kan hålla. När herr Hugosson skall göra en markering åt ena hållet säger han att samhällets ansvar, varvsarbetarnas ansvar för sin industri, aldrig har fått något ordentligt stöd från ägargrupperna. Det är ett riktigt konstaterande. Men vore det inte då ett effektivare stöd åt svensk varvsindustri att nationalisera alltsammans än att fortsätta att arbeta med denna varvsindustri i hög grad på ägarnas villkor och utifrån ägarkapitalets bedömningar och intressen? Jag kan inte inse att vpk:s ståndpunkt, som innebär nationalisering av hela varvsindustrin, skulle vara en sämre garanti. Det kan ju inte vara sämre, enligt herr Hugossons uppfattning i varje fall, att staten går in till 100 96 än att staten går in till 51 96 i ett av varven. Jag kan inte förstå att det skulle vara mera ansvarslöst av oss att förorda att staten tar det totala ansvaret och därmed också det totala greppet och den totala politiska makten tillsammans med de arbetande. Det kan inte vara en sämre garanti som vi där föreslår än den herr Hugosson är beredd att acceptera och som han inte ens själv vet, när han röstar för den, om den inte innebär ytterligare arbetslöshet, ytterligare nedskärningar fr.o.m. 1979. Ty det vet ju herr Hugosson inte — beskedet från hans partivän herr Bengtsson i Landskrona har ju gett honom klara papper på att han inte har några garantier för den saken.

Herr talman! Nu säger herr Siegbahn att han var inte i riksdagen på den tiden då diskussionerna om en integration och sammanslagning av de göteborgska varven försiggick. Nej, det var kanske inte herr Siegbahn, men det fanns andra moderater som kunde ha gjort en insats. Bakom de borgerliga partierna i Göteborg står en organisation som heter Samling 66. Där återfinns Dan-Axel Broström, Kristian von Sydow, Ragnar Hedén -— f. d. Götaverksordförande — osv. Jag förutsätter att de borgerliga partierna i Göteborg har kontakt med sin valorganisation Samling 66, och då måste man ju ha fått klart för sig att situationen för den svenska varvsnäringen inte var särskilt gynnsam. Man hade kanske från det hållet kunnat hjälpa de anställda att slå larm tidigare. Vi slår visst vakt om sysselsättningen, säger herr Siegbahn, men vi är ytterligt tveksamma till varvskreditgarantier. Men det är ju en förutsättning, herr Siegbahn, att vi får dessa garantier för att kunna garantera sysselsättningen. Till herr Svensson i Malmö vill jag sedan säga några ord. Kommunisterna har väckt en partimotion i anslutning till denna proposition. I den motionen, som är underskriven av bl.a. partiledaren, yrkas avslag på punkterna 1-4 och 6-10 i propositionen, men motionärerna föreslår inga alternativ. Vi har tidigare här i dag frågat: Vad kommer kommunisterna med? Man talar allmänt om nationalisering och socialisering, och nu går ju samhället in och får aktiemajoriteten i Götaverken. På det sättet garanteras sysselsättningen. Men trots detta talar kommunisterna här i riksdagen om en allmän nationalisering. Man glömmer den verklighet vi lever i. Man glömmer de anställda för en dogmatisk kommunistisk inställning.

Herr talman! Tyvärr måste jag inledningsvis rätta till ett felaktigt påstående av herr Hugosson. Han påstod att Samling 66 står bakom de icke-socialistiska partierna i Göteborg. Men Samling 66 har aldrig stått bakom centern och gör det inte heller nu. Jag vill ha sagt detta för att inte det här skall stå i protokollet som ett sant påstående. Det är alltså lögn! De åtgärder som föreslås i propositionen med anledning av varvskrisen är värdefulla och nödvändiga. Bakgrunden till de åtgärderna tänker jag här inte gå in på, eftersom så många tidigare talare har gjort det. Anledningen till att jag nu begärt ordet är att jag vill anföra en del synpunkter på hur varvsledningen under de närmaste åren bör arbeta för att inte framåt 1979-1980 befinna sig i ett ännu värre läge än i dag. Det får inte bli så att varvsledningen slår sig till ro, när man nu har fått pengar och möjligheter att bygga på lager några år — då föreligger det stor risk för att varvet framåt 1980 står med ett lager osäljbara fartyg, samtidigt som man saknar order på tillverkning av nya. Varvsledningarna i Göteborg, Malmö och övriga orter måste sträva efter att finna nya tillverkningsobjekt som ligger naturligt till för det kunnande man har på personalsidan och den maskinpark m.m. som man förfogar över på varven. Det finns många yrkeskategorier representerade vid ett varv. Många människor tror att där finns bara plåtslagare, men man har en hel rad yrken och specialiteter. Därför borde det finnas möjligheter att gå in på andra områden än bara ren fartygstillverkning. Vad motortillverkningen beträffar instämmer jag gärna i det herr Hugosson anförde och utskottet också har understrukit, nämligen att det bör föreligga goda möjligheter att koncentrera den tillverkningen till Göteborgsvarven, främst då till Götaverken, där man är specialist på sådan tillverkning. De borde i samarbete med Chalmers och statens skeppsprovningsanstalt ha möjlighet att producera goda motorer och att bli konkurrenskraftiga gentemot utlandet på det området. Men för att klara den regionalpolitiska satsning som vi i stort sett är eniga om måste också allt göras för att förbättra kommunikationerna på olika håll i landet. Och nu är det så att vi på många håll har brist på färjor eller också är de färjor som finns alldeles för små för att motsvara trafikbehovet. Jag menar därför att just tillverkning av färjor kunde vara ett objekt när det gäller att utnyttja den lediga varvskapaciteten. Likaså tror jag att det på många håll i landet skulle vara av värde att få gamla träbroar utbytta mot ordentliga stålbroar. Även där borde det yrkeskunnande och den kapacitet som finns vid varven kunna utnyttjas. Vidare har som bekant försvarsanslagen krympt år från år, och det har lett till att marinen i stort sett inte har fått några nya fartyg på många år. När nu vår flotta efter hand blir äldre och äldre, så blir naturligtvis också flottans försvarspotential lägre, samtidigt som den personal som tjänstgör inom marinens enheter får en allt sämre arbetsmiljö. Om man ändå skall tillverka produkter som det inte med säkerhet finns avsättning för, menar jag att det borde vara möjligt att använda en del av kapaciteten för att tillverka fartyg åt marinen, t.ex. minsvepare och andra mindre fartyg som annars behöver rustas upp och moderniseras. Om man går in för detta skulle försvarspotentialen öka och samtidigt skulle arbetsmiljön för de ombordanställda förbättras. Ett annat område som av allt att döma får en allt större betydelse är fritidssektorn. Även på det området tror jag att varvsindustrin med sin erfarenhet skulle kunna finna en hel del intressanta tillverknings projekt. På många håll i landet har man gamla, halvt nedruttnade utsiktstorn, dåliga bryggor för bad och båtsport och broar som inte uppfyller de krav som ställs i dag. På dessa områden tror jag att varvsexpertis med fördel skulle kunna utnyttjas. Vi har en omfattande yrkesutbildning här i landet, och jag tror att det vore värdefullt — i varje fall i Göteborg — att i större utsträckning utnyttja varven i den praktiska delen av fackskoleutbildningen. Det vore ett sätt att ge eleverna en naturlig kontakt med och erfarenhet av livet på en storarbetsplats. Samtidigt skulle det ge sysselsättning åt den arbetsledande personalen vid varven. Med detta har jag velat peka på vikten av att varvsledningarna inte slår sig till ro utan jobbar med de här problemen och försöker få fram alternativa sysselsättningar och omstrukturerar verksamheten på ett sådant sätt att så stor sysselsättning som möjligt säkras åt personalen på lång sikt. Mycket tyder på att varvskrisen kommer att bestå långt in på 1980-talet.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

Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Torwald sade — det är angeläget att alla möjligheter till diversifierad produktion vid de svenska varven undersöks. Sysselsättningsmotivet är mycket väsentligt. Jag kan bara inte i det här sammanhanget underlåta att konstatera att herr Torwald för en vecka sedan stod bakom en reservation här i riksdagen och röstade för att vi skulle bygga ut varvskapaciteten med en docka uppe vid Norrlandskusten. Vi upplever en situation där antalet varvsarbetare måste reduceras med 8 000, något som herr Torwalds hemstad kommer att drabbas av. Samtidigt som detta sker yrkar herr Torwald att varvskapaciteten skall byggas ut på ett annat håll i landet. Herr talman! Herr Torwald säger att det är lögn att Samling 66 står bakom centerpartiet i Göteborg. De tre borgerliga partierna kallas för De samverkande partierna, har gemensamma gruppmöten, och de har majoriteten i Göteborg sedan 1966 års val. 1966 skapades den här valorganisationen, Samling 66, för att stödja de borgerliga partierna. Denna Samling 66 finns fortfarande kvar och agerar i bakgrunden. Där återfinns en stor andel av de redargrupper som har ansvar för den göteborgska varvsindustrin. Jag trodde att De samverkande partierna även samarbetade med Samling 66.
Herr talman! Det är ju värdefullt att få tillfälle att redovisa här i kammaren att om herr Hugosson trodde att centern samverkade med Samling 66 så talar jag nu om för herr Hugosson att så icke är fallet. En osanning blir inte sannare därför att den upprepas ofta. Vi möter den tyvärr ofta, men jag vill än en gång konstatera att Samling 66 icke står bakom centern. Centern tar icke emot bidrag från några andra än sina medlemmar. Vi står helt fria från Samling 66. Att jag stödde förslag om att man skulle få tillfälle att bygga en docka uppe i Norrland äger sin riktighet. Jag tycker emellertid att det är intressant i sammanhanget — och det pekade jag på — att den totala varvskapaciteten måste reduceras. Den varvskapacitet som Göteborg f. n. har är inriktad på ett helt annat tonnage, helt andra båtar än de som var aktuella uppe i Ådalen. Jag har i mitt anförande velat peka på — och det verkar som vi är eniga om det — att vi måste försöka omstrukturera verksamheten vid varven i Göteborg mot sysselsättning som inte är direkt kopplad till sjöfartsnäringen utan där vi kan nyttiggöra varvens nuvarande produktionsapparat genom att producera sådant som vi har behov av inom andra områden. Jag nämnde då särskilt fritidssektorn.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att år 1966 tillskapades den här stödorganisationen Samling 66 i Göteborg. Vid 1966 års val fick de borgerliga partierna majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige. De har alltsedan dess innehaft denna majoritet. Samling 66 lever fortfarande, och de tre borgerliga partierna kallar sig för De samverkande partierna och har gemensamma gruppmöten m.m. Då är det väldigt egendomligt att just ett av de partierna inte håller kontakt bakåt med sin basorganisation.
Herr talman! Herr Hugosson upprepar ännu en gång att Samling 66 skulle vara en basorganisation för centern. Detta är en osanning och blir icke sannare om det upprepas hur många gånger som helst. Jag konstaterar än en gång: Samling 66 står icke bakom centern. Samling 66 deltar inte på något sätt i De samverkande partiernas gruppmöten. Samling 66 har aldrig gett några pengar till centerpartiet. Centerpartiet tar icke emot pengar från andra än sina medlemmar — man tar naturligtvis också emot det kommunala och statliga partistödet. Det finns ingen koppling mellan Samling 66 och centerpartiet i Göteborg.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att kommentera två avsnitt i varvspropositionen och i näringsutskottets betänkande nr 73. Båda berör Uddevallavarvet. Utbyggnaden av Uddevallavarvet, det s.k. Projekt 73, fortskrider planenligt, och arbetena beräknas vara slutförda vid årsskiftet 1976/77. Beslutet om utbyggnaden togs ju före energikrisen och den internationella konjunkturnedgången, och det innebär naturligtvis att förutsättningarna har förändrats avsevärt. Men eftersom byggandet av en nybyggnadsdocka och en modernisering av produktionsapparaten i övrigt är nödvändiga för en rationalisering av varvets produktion, så har man ansett det motiverat att i huvudsak genomföra det ursprungliga programmet. Jag delar därför inte uppfattningen att utbyggnaden av Uddevallavarvet skulle vara en felsatsning. I samband med utbyggnaden har Uddevallavarvet emellertid fått ta på sig kostnader som till väsentliga delar borde belasta samhället i övrigt. Motorvägen norrut från Uddevalla har tidigarelagts från 1978 till 1976, och kostnaderna härför har förskotterats av Uddevallavarvet. Var och en som studerat trafiken genom Uddevalla vet betydelsen av tidigareläggningen. Järnvägen har flyttats till ett nytt och bättre läge, och banvallen har i samband därmed fått en avsevärt förbättrad standard. Farleden in till Uddevalla har fördjupats och förbättrats till gagn inte bara för Uddevallavarvet. Totalt är kostnaderna för dessa och en del andra åtgärder närmare 30 milj.kr. Jag har velat peka på detta i samband med det betalningsanstånd på 40 milj.kr. som propositionen och utskottet föreslår för Uddevallavarvet och som väckt en viss uppmärksamhet. Det andra avsnitt jag vill ta upp gäller samordning av motorproduktionen. En samordning av motorproduktionen anses nödvändig. Jag vill här bara framhålla att en samordning och ett samarbete inte behöver och inte får betyda en koncentration av motortillverkningen. Uddevallavarvet har en väl fungerande maskinverkstad, och produktionen där bör få fortsätta. Däremot bör man naturligtvis ta till vara de påvisbara ekonomiska fördelar man kan nå genom ett samarbete mellan de svenska varven. Maskinverkstaden på Uddevallavarvet sysselsätter i dag ca 200 personer. Genom den netskärning av de svenska varvens produktion som är en av förutsättningarna för att branschen skall kunna överleva kan i Uddevalla ca 350 personer beröras. Eftersom Uddevallavarvet svarar för 47 96 av den totala industrisysselsättningen i Uddevalla framstår det klart vilka konsekvenser en ytterligare nedskärning skulle föra med sig. Slutsatsen, herr talman, blir alltså denna: Samordning ja! Koncentration nej! Jag vill slutligen försäkra att tillfredsställelsen i Uddevalla och Bohuslän är stor över att Uddevallavarvet är ett statligt helägt företag. Jag tror att inte ens de folkpartister och centerpartister som 1967 i en motion här i riksdagen hävdade att ”målsättningen bör vara att helt återföra Uddevallavarvet till enskild företagsamhet” i dag har någon annan uppfattning.

Herr talman!

Utan statliga insatser inom denna bransch hade det blivit företagsnedläggelser, permitteringar och avskedanden i mycket stor omfattning.

I dag är det viktigt att slå fast att de mycket stora problem som den svenska varvsindustrin står inför inte får leda till några allmänna domar över branschen som helhet och dess framtid. Nej, tvärtom skall vi komma ihåg att den svenska varvsindustrin representerar en mycket betydelsefull industriell tradition, och vi hoppas alla att den kommer att få en betydande slagkraft i framtiden. Självklart delar jag industriministerns och utskottets mening att stödet till lagerproduktion av fartyg bör ses som en temporär åtgärd i en akut krissituation som drabbat inte endast de svenska varven utan är av internationell räckvidd. Riktlinjerna för stödet syftar till att den svenska varvsindustrin skall få en struktur som medger balanserade produktionsförhållanden och tryggad sysselsättning på längre sikt. Herr talman! Branschens anställda har förutom stor yrkesskicklighet visat prov på verklig samhörighet med sina företag och känt ett stort ansvar för hela branschens framtid. Allt detta har varit en riktig och bärande utgångspunkt för de anställdas diskussion om den aktuella situationen i den svenska varvsindustrin. Företrädare för personalorganisationerna har också fört fram flera konstruktiva förslag till åtgärder. Detta avspeglas även i remissvaret över länsprogrammet för Göteborgs och Bohus län från den samlade fackföreningsrörelsen i länet. I det avsnitt där varvsindustrin behandlas gör den fackliga rörelsen i länet följande uttalande: ”Det senaste årets lågkonjunktur för tanktonnaget har skapat en stor oro för varvsindustrins framtid. Därtill kommer strukturella förändringar som kan initieras av den överkapacitet som världens varv redovisar. För att trygga varvsindustrins utveckling måste en rationell och effektiv varvsorganisation skapas. Omfattande moderniseringar torde vara nödvändiga. Det föreligger ett starkt behov av samordning av varvens produktion, inköp och försäljning. Det är därför nödvändigt med ett aktivt statligt engagemang för att driva fram en sådan utveckling. Vi kräver ett samhällsansvar som tryggar utvecklingen inom varvsindustrin i länet.” Herr talman!

Jag och några medmotionärer har i motionen 1975/76:2276 pekat på att propositionen innebär att varvstillverkningen bevaras i samtliga orter där den f.n. förekommer. Propositionen tar dock inte upp hur rörtillverkningen vid produktionsenheten i Lidköping för Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB i framtiden skall bedrivas. Denna produktionsenhet har mycket goda utvecklingsmöjligheter. Om man på ett riktigt sätt utnyttjar det kunnande och den yrkesskicklighet som finns där, bör den kunna fungera som ett viktigt komplement till den nya varvsenheten. Jag hävdar att den även ger möjlighet att placera leveranser inom andra enheter inom varvsindustrin.

Genom den kommande samordningen bör man kunna få goda möjligheter att stödja rörtillverkningen i Lidköping och på så sätt skapa tillfredsställande utvecklingsmöjligheter i framtiden. Då har samtidigt huvudföretaget tagit sitt ansvar för att skapa godtagbara levnadsvillkor för de lidköpingsbor som hittills varit sysselsatta inom varvsindustrin. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! I förslaget i propositionen 121 till ramavtal om samgående mellan AB Götaverken och Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB åtar sig i avtalsförslagets 12 § Saléninvest AB att på anfordran av regeringen på marknadsmässiga villkor sköta befraktning och drift av fartyg producerade av den nybildade koncernen. Det gäller fartyg som ej är sålda vid leveranstillfället, alltså sådana fartyg som byggts med statliga krediter eller s.k. lagerstöd. Mot den bakgrunden har motionen 2353 väckts. I denna socialdemokratiska motion har anförts att det bör prövas om inte det statliga engagemanget för fartygsbyggande bör utsträckas till att gälla också rederirörelse. Konjunkturerna inom sjöfartsnäringen kännetecknas av toppar och vågdalar. Just nu befinner sig tankfartygsmarknaden i en djup vågdal. De svenska storvarven har huvudsakligast varit inriktade på större tankfartygstonnage. Men det borde vara möjligt att få produktionen mera flexibel och att inrikta verksamheten på andra fartygstyper. Världshandeln har under några år varit mindre livlig. Men vi vet att det kommer uppgångar. Efterfrågan på tonnage kommer att öka. Med de goda kunskaper om skeppsbyggeri som finns i vårt land, finns också goda förutsättningar att bygga fartyg som kommer att fylla en uppgift med transporterna av en ökande världshandels produkter. För svenska statliga verks och industriers del föreligger ett stort behov av transporttjänster. Under lågkonjunkturer på sjöfartsmarknaden kan det på kort sikt vara affärsmässigt att hyra in billigt utländskt tonnage, men under högkonjunkturer kan det vara tvärtom. Det finns också statligt engagemang i företag som kräver speciellt tonnage för att få rationella transporter. Sådana transporter kan bli dyrbara när det i övrigt är större efterfrågan på tonnage. Detta är en av anledningarna till att vi har föreslagit en utredning om etablering av statlig rederirörelse. Men det finns flera skäl. Staten skall i nuvarande läge ta på sig de ekonomiska riskerna vid fartygsbeställningar. Intill dess bättre konjunkturer kommer skall fartygen drivas av Saléninvest, som skall sköta befraktningar och drift av fartygen. Saléninvest skall göra det på beställning av regeringen. Men härvid har man stannat. Och det innebär: Kan fartygen få bra frakter, kommer de att säljas därför att i så fall kan man också få ut hyfsade priser för dem. Det betyder också att så länge intäkterna och fraktraterna för de med statligt lagerstöd uppbyggda fartygen är låga, är de kvar hos sin ägare med staten som huvudintressent. När tiderna blir bättre och frakterna stiger skall fartygen säljas. Det är denna ordning vi vänder oss emot. En ur de ombordanställdas synvinkel oroande faktor har på senare år alltmer accentuerats. Det är rederiernas — även de svenska rederiernas —- tilltagande intresse att sätta fartygen under speciell flagg för att kunna driva dem billigare. Detta är ett stort internationellt problem. Flaggutredningen studerar det främst ur svensk synpunkt. Problemet är alltså under observation så långt. Men vad händer om redare med intressen i Liberia, Panama osv. dyker upp och vill köpa de med svenska statliga garantier byggda fartygen och sedan med dessa kunna konkurrera ännu hårdare med bl.a. svenskt tonnage? Vore det ändå inte av intresse att närmare utreda möjligheterna att ha fartygen kvar under svensk flagg med bibehållet svenskt statligt ägarengagemang? Utskottet skriver i stort bort detta problem genom att helt kort bara påpeka att analysen av rederisituationen skall ske snabbt och därför kan man inte föreslå några vidare framställningar i ärendet. Det är en mager motivering. Det är inte bara de varvsanställdas sysselsättning som berörs av den propositionen som vi nu behandlar. Den är av stort intresse också för svenskt sjöfolk. Det är varven som bygger sjöfolkets arbetsplatser. Det är rederierna som äger arbetsplatserna — fartygen. Därför är det viktigt, att också kunna behålla arbetsplatserna i svensk ägo. Där ligger intresset för sjöfolket. Varvsfolket kommer åter in i bilden genom att framtida nödvändig reparation och översyn oftast sker i fartygens hemland. Utskottet anser sig inte böra föreslå någon framställning till regeringen med anledning av vår motion. Jag har ändå velat fästa uppmärksamheten på vissa viktiga problem i anslutning till varvspropositionen. Det gör jag med den tanken att det ändå skall ske en analys av rederiverksamheten i framtiden. Och det kanske ändå inte skall ske så snabbt att vissa för dem som har sin anställning ombord på fartygen viktiga frågor skall lämnas helt åt sidan. Herr talman! Jag slutar med att säga att det vore intressant om industriministern något ville beröra den frågan.

Herr talman! Jag skall bara med några få ord beröra den fråga som herr Rosqvist tog upp. Det är inte så att vi i regeringen underskattar de problem som herr Rosqvist rörde vid. Vi är medvetna om att om riksdagen, som vi hoppas, tar beslut beträffande NJA:s framtid och Stålverk 80, har vi där att lösa ett transportproblem, som mycket ingående har studerats av projektledningen, men där de slutgiltiga förslagen naturligtvis blir beroende av vad riksdagen säger i fråga om det framtida projekteringsarbetet. Men i det sammanhanget, liksom naturligtvis i den fortsatta uppmärksamheten kring varvsproblemen, ser jag det som viktigt att vi noga följer vad som händer på rederisidan och inte minst — observera det — vad som kommer att ske i fråga om ägarskapet till de båtar som vi nu bygger utan beställare. Men vi måste nu lösa det här problemet först. Det är akut och vi kan inte avvakta vad som skulle kunna ske exempelvis genom utredningar på rederisidan. Men jag kan lova herr Rosqvist att vi skall noga titta på detta också vid de fortsatta övervägandena. Herr talman! Den fråga som vi nu diskuterar är utomordentligt viktig. Den är en betydelsefull del av det svenska näringslivet. Varven sysselsätter, direkt och indirekt, ungefär 5 96 av det totala antalet industrisysselsatta i vårt land. Varvsindustrin är samtidigt en av de branscher som är mest känslig för vad som händer i de internationella konjunktursammanhangen. Jag tror att det är mycket viktigt att framhålla det här.

Det är tyvärr inte en vanlig konjunkturnedgång som vi har upplevt och upplever. Oljekrisen 1973 med dess effekter på industriländernas energipolitik och oljekonsumtion innebar mer än en konjunkturmässig variation. Nedgången av oljeförbrukningen och oljetransporterna borde emellertid ha kunnat klaras utan dramatiska omställningar om vi inte samtidigt hade fått effekterna av den exempellösa och —- det kan man gärna kalla den — planlösa upphandlingen eller orderingången av tankfartyg under framför allt 1973. Den upphandlingen har inneburit ett förändrat läge på oljefraktmarknaden. För världens varvsindustri har det inneburit att orderingången avseende tankfartyg praktiskt taget upphört efter första kvartalet 1974. Dessutom har en inte obetydlig del, ca 30 96, av tidigare tecknade order avbeställts. Det har uppstått luckor i produktionsplanerna för 1976 och 1977. Samstämmiga bedömare anser att ytterligare avbeställningar inte kan uteslutas. Något intresse för nybyggnad av tankfartyg kommer självfallet inte att materialiseras förrän slutet på tanköverskottet kan skönjas, och tyvärr kan vi ännu inte skönja det. Inget av våra varv har, vad jag vet, kontakt med någon beställare som i dag intresserar sig för att ta en order på ett nytt tankfartyg. Som vi utförligt redovisat i propositionen kan vid flertalet av de svenska storvarven endast en ringa del av arbetsstyrkan sysselsättas med tillverkning av beställda fartyg — för leverans fr.o.m. 1978. Bl. a. herr Svanberg har angett siffror beträffande detta. Glöm inte att vi har mellan 25 000 och 26 000 anställda i varvsindustrin, men att de order vi har ger sysselsättning för ca 2 500 av dessa år 1978. Det är det faktiska läget, och det är utomordentligt problematiskt. Sedan måste man iaktta det förhållandet att det, av rent produktionstekniska skäl, krävs att order erhålls ca två år före leverans. Man måste alltså ha beställningar nu för de leveranser som skall ske 1978. Då är det inte bara att gå ut och be att få beställningar. Vi får inga sådana. Det är på den punkten som herrar Svensson i Malmö och Hallgren har hamnat i ett dilemma. Man säger att en sysselsättning ändock skall upprätthållas, för vilken vi i dag saknar sysselsättningsobjekt. Vi har alltså en faktisk beläggningssvacka vid de svenska varven under 1978 med åtföljande nedgång i sysselsättningen redan långt dessförinnan. Jag har nämnt de praktiska konsekvenserna av detta förhållande. Eftersom vi ansett en nedläggning oacceptabel av såväl industripolitiska som sysselsättningspolitiska skäl, har vi att ta ställning i dag till ett av de största statliga åtagandena i modern tid, syftande till att rädda sysselsättningen i en nedläggningshotad bransch. Till det kommer — och det har jag också tidigare riktat uppmärksamheten på — att vi har en rad underleverantörsföretag. Herr Blomkvist nämnde något om detta alldeles nyss. Vi kan räkna med att ca 25 000 personer, ungefär lika många som i den egentliga varvsindustrin, är engagerade som underleverantörer till varven. Detta är, herr Siegbahn, bakgrunden till det förslag vi har lagt fram, inte i första hand de ideologiska skälen. Förslaget är ett logiskt och ändamålsenligt uttryck för vad som krävs för att klara problemen i detta sammanhang. För en betydande del av världens totala varvsindustri ger marknadsutsikterna endast ett begränsat utrymme för lönsamhet och sysselsättning under de närmaste åren. Den samlade produktionskapaciteten vid världens varv är i detta perspektiv alltför stor. Om balans och normala marknadsvillkor skall återställas på fartygsmarknaden inom rimlig tid, måste en successiv reduktion av varvsproduktionen komma till stånd i de större varvsländerna. Storleksordningen 30-40 96 har därvid nämnts. Denna uppfattning vill inte herr Svensson i Malmö dela. Låt mig då säga att detta problem har varit föremål för uppmärksamhet inom OECD, där man sedan ett par års tid har haft kommittéer som arbetat med analyser av marknaden och dess förutsättningar. Likaså har man försökt att finna lösningar som skulle kunna samla de ledande nationerna i värl den på varvsområdet till en överenskommelse. Den 4 maj i år har man också enats om vissa riktlinjer för den internationella varvspolitiken. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att inga generella subventioner skall ges, vilket är ett väldigt viktigt steg när det gäller att kunna komma överens med Japan, Frankrike, England, Västtyskland och andra varvsnationer. Jag skulle vilja ställa följande fråga till herr Svensson i Malmö: Om vi inte får in order och alltså skall söka beställare utanför vårt land, skall vi då lämna subventioner och i vilken omfattning skall vi i så fall göra det? Enligt vår uppfattning kan och skall vi inte göra det. Vi skall försöka få bort de subventioner som funnits. Nu har vi alltså för det första kommit så långt — och härvid har de svenska varven och de svenska företrädarna i detta arbete varit i hög grad pådrivande krafter — att vi är på väg att nå en överenskommelse om att inga generella subventioner skall lämnas. Att vi i det läget på nytt skulle öppna en subventionspolitik är alldeles uteslutet. Andra varvsländer inom OECD är för det andra överens om att varvskapaciteten måste minskas väsentligt på sikt. Härvid har nämnts att en kapacitetsminskning på ca 30 96 är realistisk med hänsyn till den framtida efterfrågan på fartyg. Man har för det tredje kommit överens om fortlöpande konsultationer om huruvida resp. länders varvspolitiska åtgärder skall ske inom OECD. Till detta har vi ansett det angeläget att redan nu anpassa vår varvskapacitet. Det är intressant att notera att det, vid överläggningar och förhandlingar med olika berörda intressenter inom varvsindustrin som föregått regeringens ställningstagande i varvspropositionen, har varit en stor fördel att samförstånd har kunnat uppnås vad avser bedömningen av svensk varvsindustris situation och dess utsikter för de närmaste åren. Jag vill gärna säga att vi med tillfredsställelse kunnat notera att representanterna för de fackliga organisationerna och de anställda, dvs. de som är direkt berörda av detta, har varit med i diskussionerna och sökt sätta sig in i nuläget och i hur det kan te sig för framtiden samt vad som är nödvändiga åtgärder. De har också funnit det angeläget att det vidtas en reduktion. Det finns nu en överenskommelse mellan regeringen och varvsindustrin om en fastare planering för tiden t.o.m. 1978. Den innebär en neddragning med ca 30 96 efter 1978. Det betyder en minskning av antalet direkt sysselsatta vid varvsföretagen med ca 8 000 personer. Men ta bort dessa 8 000 från de ca 25 000 som är anställda där. Vi skall ändå ha kvar ungefär 17 000-18 000 anställda i den svenska varvsindustrin. Jag upprepar att vi i dag har en orderbeläggning fram till 1978 som ger sysselsättning för 2600 av de 17000 anställda som vi efter en reduktion kommer att ha kvar. Ärade kammarledamöter! Detta är läget. Det är faktiska förhållanden och en verklighet som vi inte bara kan springa bort från utan till vilken vi måste ta ställning. Hur skall vi klara detta? Hur skall vi kunna ge garantier för sysselsättning och hur skall vi kunna göra en rimlig nedtrappning av den svenska varvsindustrin? Varje gång som vi har bedömt svensk varvsindustri ur samhällsekonomisk synpunkt har omdömet blivit positivt. Den stora exportinriktningen tillför landet betydande valutainkomster, det relativa löneläget är högt, varvens orderpolitik har medgett en jämn sysselsättning. Varvsproduktionen har stora positiva effekter på sysselsättningen i underleverantörsledet, och varven har en allmänt hög och internationellt sett konkurrenskraftig teknisk standard. Att den rent företagsekonomiska lönsamheten blivit svag förklaras till en del av snedvridna internationella konkurrensvillkor. Med hänsyn till att de svenska varven konkurrerar med varandra om knappa resurser borde emellertid effektiviteten kunna förbättras genom ökad samverkan. Ansvaret för detta kommer nu att i ökad omfattning åläggas staten genom den föreslagna samordningen av varvsverksamheten i Göteborg samt statens tidigare engagemang i Uddevalla. Staten tar naturligtvis här på sig ett utomordentligt stort ansvar för sysselsättningen inom den svenska varvsindustrin. De svenska varven har enligt vår bedömning goda utsikter att hävda sig i internationell konkurrens i framtiden — det har de visat under de senaste åren. På den punkten är herr Svensson i Malmö och jag överens. Bedömningen att svensk varvsindustri efter en utan tvivel svår omställningsperiod under de närmaste åren bör kunna finna intressanta och lönsamma sysselsättningsobjekt har varit den grundläggande utgångspunkten för de insatser i form av finansiella åtaganden och strukturella åtgärder från samhällets sida som regeringen nu föreslår. Därmed är jag framme vid förslaget om kreditgarantier för lagerproduktion av fartyg. Det är vår strävan att genomföra en mjuk anpassning för varvsindustrin till en lägre kapacitetsnivå. Det låter på något sätt enkelt när vi talar om lagerproduktion, men vi skall vara överens om att statens åtagande här är riskfyllt. Vi bygger fartyg utan beställare. Vi gör ett försök till vägning in i en framtida konjunktur, där vi hoppas på en uppgång i världshandeln - OECD-länderna är nu överens om att det blir en uppgång — och detta bör så småningom påverka också varven, dvs. skeppsbyggandet. På den punkten kan vi hålla med herr Svensson i Malmö. Även i den kapitalistiska världen bör vi få en konjunkturuppgång, som medför ökad sysselsättning också för varven. Men låt oss hela tiden komma ihåg att om detta skall påverka situationen 1978 och 1979 måste vi också täcka in gapet mellan dagens order, som ger sysselsättning åt ca 2 500 personer, och den varvskapacitet med 17 000 anställda som vi i dag bestämmer oss för att ha kvar efter 1978. Det vill sannerligen till en rätt hygglig konjunkturutveckling så småningom för att vi skall kunna klara detta. Men vi tror på möjligheterna av flera skäl. Det bör vara möjligt, och det är nödvändigt för att vi inte skall ställa åtskilliga tiotusentals människor utan sysselsättning och möjligheter till jämn inkomst. Jag tror också att det är viktigt att i detta sammanhang säga att sysselsättningen inom varven inte enbart behöver inriktas på skeppsbyg gande. På den punkten kan vi vara överens. Man bör söka efter andra sysselsättningsmöjligheter. Kockums tycker jag på ett föredömligt sätt har tänkt på detta när de säger att de skall dra ned kapaciteten vid Kockums i Malmö med 30 96, varav hälften, 15 926, genom att ta in andra uppgifter än byggande av fartyg. De andra 15 procenten, som de tänker minska antalet sysselsatta med, hoppas de kunna genomföra med naturlig avgång. Det är viktigt att också de övriga varven — och här kommer staten in som majoritetsägare —- mycket nogsamt uppmärksammar möjligheterna att skapa också annan sysselsättning för dem som i dag är sysselsatta inom varven och som underleverantörer till varven. Götaverken Ångteknik AB, som ingår i detta avtal, är en del. Rörinstallationerna, som herr Blomkvist omnämnde, är en annan del. Och de har ett samband sinsemellan. Utbyggnaden av den petrokemiska industrin, som vi hoppas kommer att påbörjas under hösten, tror jag kommer att stimulera utvecklingen inom dessa områden. Där bör varven vara observanta inför möjligheterna till nya sysselsättningstillfällen, som skulle kunna fås på det sättet. Herr Hugosson har varit ängslig för vad som sker efter 1979. Ja, det är riktigt att vi i propositionen har skrivit att vi inte får utesluta att vi kan ha svårigheter också 1979. Men det har varit mer en varningslampa, en signal, inför att även om det beslut som vi fattar i dag — som jag hoppas — om lagerproduktion visserligen löser problemen efter en nedbantning t.o.m. 1978, måste vi mycket snart återkomma till vad som skall kunna göras 1979. Låt mig klart säga ifrån att våra ambitioner bör vara att hålla sysselsättningen på den nivå som vi uppnår 1978 också framöver, efter 1978. Och jag kan inte i utskottets skrivning se någon annan uppfattning på den punkten. Låt mig också i det här sammanhanget säga några ord till herr Siegbahn och moderaterna om statens majoritetsengagemang. Moderaterna har ju yrkat att avtalet med Saléninvest inte skall godkännas. Nu har de gått med på det men ändå ställt sig litet frågande. Det finns här två mycket väsentliga skäl. Det ena skälet är det oundgängligen nödvändiga kapitalengagemanget. Och jag uppmärksammade att herr Siegbahn själv berörde att det inte finns privata finansintressen för ett sådant kapitalmässigt engagemang som i dag är nödvändigt inom svensk varvsindustri. Kapitalet behövs för varvsdriften, för investeringar och för lagerbyggande. Detta lagerbyggande kan medföra — om ingen försäljning av de byggda båtarna blir möjlig — att varvet får betala en viss del av kostnaderna. Det kostnadsansvaret faller på den som då är ägare. Och staten skulle då stå för det huvudsakliga kapitalengagemanget. Staten bör då också kunna ta ett huvudansvar för de beslut som kommer att träffas inom de varv i vilka vi är så hårt engagerade. Det andra skälet som jag ser som mycket viktigt för det statliga långt gående engagemanget — majoritetsdelägarskapet — är samordningsmöjligheterna. Möjligheterna till samordning mellan varven bör kunna förbättras när svenska staten är majoritetsdelägare i tre fjärdedelar av svensk varvsindustri. Här har vi under åratal diskuterat nödvändigheten av denna samordning, men det har varit svårigheter. Herr Siegbahn har pekat på motorproduktionen — vi har inte kommit fram. Nej, herr Siegbahn, det har inte berott på varvskommissionen eller dess — skall vi säga — lekmannaledamöter, utan det har berott på motståndet från de olika varvscheferna. Vi har inte kunnat tvinga dem till en uppgörelse. Nu bör vi på sikt kunna nå ett helt annat resultat i fråga om samordning. Jag vill understryka att risken vid lagerproduktion är att eventuella förluster vid försäljningen kommer att belasta varven. Låt mig också ett ögonblick kommentera den del av varvspropositionen som avser sammanslagningen av Götaverken och Eriksberg i Göteborg. Den lösning på den akuta Eriksbergskrisen som regeringen föreslog riksdagen förra året var ett provisorium. För att säkra fortsatt drift och ge nödvändigt rådrum för förhandlingar om en slutlig lösning övertog staten det fulla ägaransvaret, sedan den förra ägaren bl.a. tillskjutit ett koncernbidrag om 225 milj.kr. Det har under arbetets gång stått klart att det skulle komma att erfordras betydande nyinvesteringar för att man på sikt skulle kunna upprätthålla en egen fartygsproduktion vid Eriksbergs varv. Att i den rådande marknadssituationen genomföra detta har inte ansetts vara samhällsekonomiskt försvarligt. Det har varit nödvändigt att inrikta ansträngningarna på att åstadkomma en mera fullständig samordning av varvsverksamheten i Göteborgsområdet. Det har varit en röd tråd i regeringens varvspolitiska strävanden. Grunden bör vara lagd för en varaktig och slagkraftig varvsenhet i Göteborg med utnyttjande av de resurser som man där har. Staten kommer nu, om riksdagen bifaller våra förslag, att direkt och indirekt genom Statsföretag vara innehavare av aktiemajoriteten i Götaverken med dotterbolag, Eriksberg, Uddevallavarvet och Karlskronavarvet. Därmed kommer omkring tre fjärdedelar av svensk varvsindustri att vara samlad i statens hand. Under alla omständigheter har vi ett majoritetsägarskap. Det innefattar inte bara skeppsbyggnadsverksamhet i Uddevalla, Göteborg, Landskrona, Sölvesborg och Stockholm utan också mekaniska verkstäder, motorfabriker, reparationsverksamhet, rörentreprenadverksamhet, byggmaterieltillverkning, rederiverksamhet, serviceverksamhet m.m. Det kan vara skäl i att uppräkna dessa många områden, när jag många gånger tidigare har talat om att vi borde kunna åstadkomma en breddad sysselsättning med ökad diversifiering. Denna betydande grupp av svensk varvsindustri, som nu kommer att ägas av staten, behöver bli föremål för en översyn rörande dess framtida organisatoriska struktur och om hur samordningsvinster skall kunna tillvaratas. Regeringen har beslutat att om riksdagen bifaller den proposition som nu diskuteras, kommer en särskild utredning att tillsättas snarast för dessa uppgifter. Denna utredning skall i första hand avge förslag till hur det statliga varvsengagemanget skall organiseras för att man skall uppnå målsättningen att ha en väl sammanhållen och effektiv produktion. Utredningen skall härvid bedöma om varvsgruppen lämpligen skall ingå som en sammanhållen företagsgrupp inom Statsföretagskoncernen eller om företagsgruppen skall utgöra en självständig koncern, eventuellt dotterkoncern till Statsföretag. Jag vill med detta rikta uppmärksamheten på vilken vikt vi lägger vid varvsindustrin och den organisatoriska uppläggningen, som skall ge garantier för att vi kan utveckla och väl hävda svensk varvsindustri. Utredningen kommer att studera möjligheterna att låta vissa produktionsenheter inom varvsgruppen vara underleverantörer till de egentliga nybyggnadsenheterna. Exempel på produkter och områden, där en specialisering kan medföra samordningsvinster, är tillverkning av sektioner, roder, däckshus, ångpannor, inredningsoch rörarbeten. Ett annat väsentligt område, där samordningsvinster kan erhållas, är motortillverkningen — det har vi talat om tidigare. Utredningen skall arbeta skyndsamt, och utredningen skall vid sin sida ha en referensgrupp med företrädare för de anställda. Herr talman! Innan jag slutar anser jag mig skyldig att också för kammaren redovisa att den utveckling beträffande Götaverkens ekonomi, som förutsattes när avtalet i slutet av förra året skrevs, har kommit att bli något annorlunda. Det har redovisats inför näringsutskottet, men jag anser att det är viktigt att kammarens ledamöter också får del av dessa uppgifter. Vid de förhandlingar som skedde mellan staten och Saléninvest AB angående statens övertagande av aktiemajoriteten beräknades Götaverken uppvisa ett betydande underskott för 1975 — nära 100 milj.kr. Enligt vad som nu kan konstateras kommer Götaverkens resultat för år 1975 att bli sämre än vad man trodde i december förra året. Bokslutet för räkenskapsperioden 1 januari 1975 till den 30 juni 1976 — alltså en 18-månadersperiod, dvs. fram till statens övertagande den 1 juli — kan komma att uppvisa en förlust på omkring 150 milj.kr. Men låt mig upprepa: Beräkningen 1975 var 100 miljoner, beräkningen för en 18-månadersperiod ligger på en förlust på ca 150 miljoner. Jag tycker det är angeläget att samtidigt framhålla att från Götaverkens sida redovisar man möjliga vinster under 1976 och 1977 på ca 400 milj.kr. Jag har varit angelägen att framhålla detta. Det är uppgifter som vi alltså har från Götaverken. Vi har självfallet haft revisorer inkopplade som granskat uppgifterna. Man lägger nu in — vilket naturligtvis är riktigt —- förväntade förluster och även valutaförluster, och det gör att vi får en sådan här resultatberäkning fram till dess att staten övertar verksamheten. Det är viktigt att få framhålla detta nu, innan riksdagen beslutar och staten formellt — efter den 1 juli — blir ägare. Det brukar ju ofta sägas att så snart staten tar över en del av någon industriell verksamhet uppstår Nr 139 förluster. Här ligger förlusterna självfallet tidigare — de faller på inne Fredagen den liggande order.

Jag vill gärna understryka begreppet socialt acceptabla former.

Detta bör kunna bli mönsterbildande för vad vi också kan komma att behöva göra inom andra områden. Vi får ju nästa vecka ta ställning till en del åtgärder inom beklädnadsindustrin, där ungefärligen samma tankegångar ligger bakom och där just det principiella innehållet i en socialt acceptabel omstrukturering framhävs. Herr talman! Med det beslut som jag hoppas att riksdagen om en stund kommer att fatta har vi passerat en första del av ett besvärligt krisproblem. Jag tycker det är angeläget att framhålla att detta bara är ett delproblem — dock inte så ”bara” i och för sig — men det är ingen slutgiltig lösning. Varvskrisen har skakat företagen, med kända resultat. För de många anställda och deras familjer samt för hela regioner har det inneburit ovisshet om framtiden. Hur går det med jobbet i fortsättningen? har varit en vardagsfråga. Varvsproblemet har blivit ett nationellt problem. Samhället-staten kan inte och har inte kunnat undgå att ta sitt ansvar. Ingen annan har kunnat överta det i nuläget. Den enighet som nu förefaller kunna uppnås om den föreslagna lösningen är glädjande. Och det är också ett erkännande åt alla de i varvsindustrin sysselsatta som känner för sina jobb och sin bransch. Inte minst de fackliga organisationerna i Göteborg har på ett förtjänstfullt sätt hela tiden deltagit i diskussionerna om varvens räddning och rekonstruktion. De har inte väjt för de i och för sig obehagliga åtgärder som en långtgående nedbantning innebär. Omstrukturering inom näringslivet är inget nytt. Om vi, som jag sade tidigare, kan klara dem i socialt acceptabla former, där samhället har ett betydande ansvar för omställningen, så kan man från de anställdas sida vara med och lämna ett positivt bidrag för att underlätta processen, och det är just vad som sker inom varvsindustrin.

Herr talman! Man är starkt handikappad, när man bara har tre minuter 56 på sig för att replikera ett så långt anförande som statsrådet här höll. Men jag skall försöka koncentrera mig. Industriministern sade att vpk i sin kritik bortser från de faktiska förhållandena. Nej, visst inte. Vi är fullt medvetna om svårigheterna och de enorma finansiella insatser på kort sikt som de kräver. Den fråga vi ställer är: Vilka är och blir de framtida faktiska förhållandena? Där tenderar man nämligen att uteslutande svartmåla även när det gäller utvecklingen på sikt. Och man gör det på sådant sätt att vi riskerar att få en långsiktsbedömning som bara utgår från det internationella redarkapitalets aktuella intressen och stämningar. Det talas inte mycket om att avbeställningarna dock har varit mindre i svensk varvsindustri än i andra länders, att orderböckerna här ändå är något längre. Varför skall vi då förplikta oss att dra ner lika mycket som andra nationer? Inte heller talas det mycket om möjligheterna till framtida förbättringar av strukturen och av sjöfarten. Vi har t.ex. exploateringen av nya råvarutillgångar i världen. Den exploateringen kommer obestridligen att öka, eftersom gapet mellan de avancerade industriländernas egna resurser och behov enligt samstämmiga bedömningar har ökat. Detta måste innebära en ökning av de internationella transporterna. Likaså har vi den stora underkapaciteten när det gäller att tillgodose varvsutbyggnaden i vissa socialistiska länder. I Rumänien ser man sig sålunda tvingad att dubbla sin varvsproduktion, som nu bara kan täcka 30 26 av tonnagebehovet, eftersom det betyder så mycket att kunna exportera på egna kölar. Eller vi har ersättningen av gamla fartyg som förr eller senare måste göras, inkl. ersättningen av stora tankers med mindre. Även det är sådana faktorer som kommer att göra sig gällande. En annan sak som vi har påtalat tidigare är rederiernas tendens att lägga 30 96 av sina order på utlandsvarv, särskilt då specialfartygen. Det är ju också någonting som man rimligtvis borde kunna ändra på i fortsättningen. Vidare bör möjligheter föreligga att göra en omställning i produktionsinriktningen, anläggningsinvesteringarna kan göras snabbare och ges ökad bredd. I Östtyskland finns det varv — t.ex. varvet i Wismar — som bygger praktiskt taget allting. Så borde det rimligtvis med stora insatser och goda resurser kunna bli även här på litet sikt sett. Likaså kan vi satsa på nya motorer och på de kollektiva trafikmedlens framtida expansion — man kan satsa på dem, när det finns nya behov — och man kan tillvarata möjligheterna att få väsentligt billigare kapital för subvention. Om man kallar det för subvention eller något annat är oväsentligt. Oavsett vad man kommit överens om har man ju ändå en betydande subventionering av världens varvsindustrier. Det där är delvis en skendebatt. Det har också talats mycket om minusfaktorerna. Låt oss någon gång tala om plusfaktorerna och se om de inte ger en något annan bild än den redarkapitalet har givit.

Herr talman! Industriministern uttryckte sin glädje över att de fackliga organisationerna också har varit med i det här sammanhanget.

Sedan säger industriministern att vpk:s krav i det här sammanhanget är något verklighetsfrämmande, och andra har sagt att de hänger i luften. Jag har t.o.m. varnats för att komma till Göteborg och varsko om att vi har yrkat avslag på vissa delar av den här propositionen. Men jag är inte alls rädd för att komma till Göteborg och tala om att vi har krävt ett förstatligande av varvsindustrin i Sverige. Att det enligt vår mening skulle vara den bästa garanten visar exempelvis Uddevallavarvet. När det varvet gick över från privat ägo skedde det etappvis. Först fick staten gå in och ge kapitalet stöd, sedan tvingades man ta över hälften av aktierna. Även då gick det med förlust. Först när staten tog över hela varvet och det inte längre gick att manipulera varv emellan, gick varvet med vinst. Alla de pengar som tidigare hade lagts ner var skattebetalarnas. Vi vill inte ha ett upprepande av typen Uddevallavarvet med exempelvis Götaverken och andra varv i Sverige.
Herr talman! Eftersom industriministern ett par gånger vänt sig särskilt till mig, vill jag med några ord svara honom. Industriministern framhöll att det faktum att staten gått in med 51 96 av ägarkapitalet vid sammanslagningen av Götaverken och Eriksbergsvarvet var ”den logiska konsekvensen av vad som var ändamålsenligt”. Sedan fortsatte han med att ange två skäl. Det ena var att man redan bundit sig för stora finansiella engagemang och i framtiden kanske måste göra det i ännu större utsträckning, och det var då naturligt att vaka över dem och se till att pengarna kom till rätt användning. Det andra var att man ökade samordningsmöjligheterna mellan varven. Under de gångna åren har den här frågan naturligtvis diskuterats. 1971 kom man t.o.m. fram till ett avtal mellan varven och staten. Herr Johanssons företrädare, Krister Wickman, uttryckte i propositionen sin tillfredsställelse över det avtal som träffats och förväntade sig goda resultat av det. Det är naturligt att detta var vad man hoppades. Jag tror att man skall vara försiktig med att bara kasta skulden på de privata varven. Alla har väl gjort sig skyldiga till felbedömningar och okloka attityder. Vi behöver bara studera de olika propositionerna på detta område — herr industriministern har varit upphovsman till några av dem -— för att konstatera vilka felbedömningar som under årens lopp begåtts. Det statliga Uddevallavarvet har inte heller visat den vilja till samarbete som varit önskvärd. Då skulle den jättelika investering som nu gjorts där inte kommit till. Jag tror att den i dagens läge till väsentliga delar visar sig vara en felinvestering. Alla har alltså sin del i ansvaret. Det är inte sagt att det blir bättre därför att staten tar över ägaransvaret. Men herr Hallgren uttryckte nyss motsatt uppfattning, nämligen att när staten tagit över Uddevallavarvet går det med förtjänst. Det är inte vår uppfattning. Jag tror att det varit lyckligare om man nöjt sig med den kontroll som är självklar eftersom staten har så stora ekonomiska skyldigheter i förhållande till varven. För vår del har vi dock beslutat att svälja det beska pillret eftersom tiden inte medger nya förhandlingar.
Herr talman! Jag behöver ju inte fortsätta någon debatt med herr Siegbahn. Moderaterna har, som han själv säger, valt det förslag som vi lagt om att staten skall ha majoritetsdelägarskapet i de varv som nu är aktuella. Sedan kan man ha principiellt delade meningar om det riktiga eller oriktiga i detta. Vi har den meningen att när staten nu engagerar sig i så utomordentligt hög grad skall vi också ha huvudansvaret, och vi skall även ha kontrollmöjligheten. Sedan några ord till herr Hallgren beträffande de fackliga företrädarnas möjligheter till medbestämmande och diskussion. Det har varit ett utomordentligt samarbete med de fackliga företrädarna för varvsindustrin när vi diskuterat vad man skall göra för att klara varvsproblemen och lägga ett mera långsiktigt program. Jag noterar med stor tillfredsställelse att dessa företrädare hela tiden varit beredda att ta sin del av ansvaret. Jag kan känna och förstå deras bekymmer inför att vara med om ett beslut som innebär att 7 000 å 8 000 anställda måste försvinna från en sysselsättning de haft sedan lång tid tillbaka. Men de har på ett mycket verklighetsbetonat sätt bedömt möjligheterna. Det är där jag säger att vpk avskiljer sig. Man vägrar att diskutera de faktiska förhållandena. Vi kommer, trots nedbantningen, år 1979 att ha 17 000 anställda i den egentliga varvsindustrin. I dag har vi order som ger 2 500 arbetare sysselsättning. Där måste vi angripa problemen — skapa ny sysselsättning för 1978 och tiden därefter och se hur vi skall kunna klara det hela. Jag har uppfattat varvsarbetarna — tjänstemännen och de kollektivanställda — så att de varit beredda att ta ansvaret på villkor att vi kan klara nedbantningen på ett socialt acceptabelt sätt — utan egentliga avskedanden, samtidigt som vi i de här kommunerna försöker skapa ny sysselsättning inom andra områden för de ungdomar som inte kommer att få plats sedan de lämnat varvsarbetet. Till herr Svensson i Malmö vill jag bara säga att jag tycker att han på ett utomordentligt sätt kvalificerade sig för att bli hedersledamot i Svenska varvsföreningen. Ett sådant anförande som han höll här med den optimistiska tongången om vad som kommer att hända i varvskonjunkturen skulle sannerligen vara en lisa för både redarna och de privata varvsindustriägarna. Jag vågar mig inte på att vara så optimistisk. Jag beskylls ju ibland för att vara litet för optimistisk i mina bedömningar på näringslivets område. Här har vi nu sökt att följa och nogsamt notera vad de internationella organen säger — OECD:s varvsutredning och andra instanser inom detta område. Vi har naturligtvis också försökt att mycket nogsamt följa hur orderläget och sysselsättningsmöjligheterna är i vår egen varvsindustri.

Det behövs faktiskt litet av den optimismen för de ändamål som vi är ute efter —- inte för det mycket verklighetsfrämmande program som herr Svensson i Malmö tecknar för sig själv och sina kamrater.
Herr talman! När industriministern nu ytterligare en gång upprepar att våra krav hänger i luften och är verklighetsfrämmande, bortser han naturligtvis från att dessa krav skall ses som delar i ett helt näringspolitiskt program och att man alltså måste ta hänsyn även till andra krav som vpk har rest. Vad betyder exempelvis en vidareutveckling av kustsjöfarten och insjöfarten? Om man förverkligade kraven på ett förstatligande av pappersoch skogsindustrin, skulle då inte behovet av ett statligt rederi framstå som klarare för industriministern? Skulle då inte behovet av transporter sjövägen öka väsentligt? Även icke statliga företag skulle naturligtvis behöva ytterligare tonnage, om man utvecklade kustsjöfarten och insjöfarten. Detta skall utredas, skriver utskottet, och avstyrker våra motioner. Om denna utredning när den är klar kommer fram till att kustsjöfarten och insjöfarten skall utvecklas, vilket jag hoppas inte kommer att dröja alltför många år, kan dessa frågor redan nu tas med detta i målsättningen för ett statligt rederi. Industriministern har inte särskilt mycket berört behovet av ett statligt rederi och de statliga transportbehoven annat än i samband med diskussionen om Stålverk 80. Men jag förutsätter att industriministern och det socialdemokratiska partiet har den uppfattningen att mer och mer av den tyngre industrin skall övergå i samhällets ägo, och då uppstår ett ännu större behov.

Herr talman! Såvitt jag vet är kravet på en 30-procentig nedskärning någonting som förs fram från det privata kapitalets sida. Där finns alltså en intressegemenskap mellan herr Johansson och det privata kapitalet. Jag är medveten om att det finns representanter för varvsnäringen som bestrider den pessimistiska bilden, men dessa är ju inte de mest representativa. Industriministern svarade med en lustighet på en lång rad låt vara hastigt framställda men dock konkreta frågor om de framtida faktorer som här kan ha betydelse. Det hade varit bra om han hade svarat mera konkret. Då hade vi fått ett bättre underlag för diskussionen här i dag om dessa faktorer. Det är anmärkningsvärt att de frågorna inte alls berörs i propositionen, och det hade därför varit roligt om de nu hade tagits upp av industriministern. De frågorna är nämligen mycket vitala för bedömningen av huruvida man skall låta orderböckernas utseende för dagen avgöra en långsiktig inriktning och en långsiktig nedskärning eller om man skall räkna med att det kan komma till andra faktorer som gör det möjligt och berättigat att lägga ned stora resurser på att hålla ut för att därmed åstadkomma ett bättre sysselsättningsresultat än vad nedskärningsprogrammet ger. Finns det positiva ting att räkna med ifall man är skicklig, satsar, har resurser och politiskt kan styra näringen på lång sikt, måste man starkt ifrågasätta den mycket ensidiga bild som här har målats. Det må vara att den gäller fram till 1978 eller 1979 — det bestrider vi inte från vpk:s sida, utan vi är medvetna om problemen - men frågan är vilken situation vi sedan kommer att få. Om vi när det blir en uppgång gjort oss urarva, har vi som liten nation mycket svårare att ersätta det som vi gjort oss av med än vad exempelvis japanerna har. Det betyder för oss mycket mer om vi skär ned med 30 96 än vad det betyder för japanerna med deras jättelika resurser om de skär ned med 30 96. De kan mycket lättare kompensera sig. Det är det frågan gäller. Om det är så att dessa plusfaktorer borde ha tagits med i bilden på ett annat sätt, kommer ju faktiskt saken i ett ändrat läge. Då är en offensivare politik och en ambitiösare målsättning inte alls så orealistiska som industriministern vill göra gällande. Låt mig slutligen säga — om jag nu skall hålla min argumentation på samma plan som herr Johanssons lustigheter, dvs. gatunivån — att i så fall kan han ju lika gärna bli hedersmedlem i någon japansk handelskammare.
Herr talman! Det är ju ändå på det sättet att vpk har i motion yrkat avslag på de punkter i propositionen som avser garantier till svensk varvsindustri, motorproduktionen osv. Det är precis som om de båda vpktalarna ville se bort från problemen. Vad vill de då göra? Jo, de begär att en snabbutredning skall tillsättas för att undersöka möjligheterna att finna nya marknader och alternativ produktion för svensk varvsindustri. Det är mycket intressant, och en sådan undersökning kommer vi naturligtvis att göra, men jag undrar hur varvsarbetarna i Göteborg, i Malmö och på andra håll ser på detta, medvetna om att de inte har sysselsättning 1978. Det är ju det problemet vi står inför, och den sysselsättningen måste klaras genom order nu, inte efter det att en utredning är genomförd. Här kan man verkligen använda det gamla uttrycket, herr talman, att medan gräset växer dör kon. Svårigheterna för varvsarbetarna har vpk tappat bort i sin iver att söka åstadkomma någonting annat än vad vi i dag ser som en ändamålsenlig lösning av ett utomordentligt intrikat problem.

Herr talman! Vid bedömningen av den akuta överkapacitetskrisen inom världens varvsindustri har folkpartiet kommit fram till ungefär samma uppfattning som regeringen. Vi anser således i den föreliggande situationen att en nedskärning av produktionskapaciteten tyvärr är nödvändig och även långsiktigt klart motiverad. Att i detta läge ställa ekonomiska garantier från statens sida under en övergångstid är helt nödvändigt. Om garantier för övergångsproduktion inte ställdes av staten, skulle de fyra storvarven tvingas att friställa den övervägande delen av sina anställda med katastrofala följder även för sysselsättningen inom vår industri i övrigt. Jag kan instämma med herr Svanberg, som tidigare i debatten i dag uttryckte sig så här: Det viktiga är att de anställdas jobb räddas. Folkpartiet har i en motion särskilt tagit upp sysselsättningsfrågan och begärt att industriverket skyndsamt skall kartlägga verkningarna på arbetsmarknaden av varvsnedskärningen, även när det gäller de många underleverantörernas sysselsättningsproblem. Utskottet ställer sig positivt till folkpartiets krav och understryker på s. 13 i betänkandet behovet av att underleverantörernas problem bevakas av berörda myndigheter.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

Sedan måste jag ta i anspråk någon tid för att bemöta ett par påståenden som har gjorts tidigare i debatten. Det sades bl.a. att organisationen Samling 66 skulle vara en borgerlig valorganisation. Det påståendet är fria fantasier. Samling 66 i Göteborg har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli någon valorganisation för folkpartiet. Därmed nog sagt. Samme talare sade att folkpartiet inte lever upp till sin slogan Sociala reformer utan socialism. Vi lever alltså inte som vi lär, sade han. Men det är just vad vi gör. Vi anser att i marknadsekonomin skall statlig företagsamhet kombineras med enskild och kooperativ sådan. Jag kan som exempel nämna folkpartiets aktiva medverkan i frågan om det norrbottniska stålverket, där vi har stött den statliga satsningen. Sociala reformer utan socialism är en formulering som skall ge en kort sammanfattning av den social-liberala politiken. Observera att folkpartiets ekonomiska politik innebär en social styrning av marknadsekonomin., I detta ligger också att samhället vid behov ekonomiskt kan engagera sig. Så har f. ö. skett med varvsindustrin i alla länder, oavsett vilken politisk färg som landets regering haft. Visst skall staten gå in där det är trassligt, såsom nu i varvsoch tekoindustrierna, men staten skall avhålla sig från att socialisera näringsgrenar som går bra, såsom läromedelsproduktionen och läkemedelsindustrin. Till den berörda talaren vill jag alltså säga: Jo, folkpartiet lever verkligen som det lär. Samme ärade kammarledamot sade att vi folkpartister här i riksdagen inte tidigare visat intresse för sysselsättningsproblemen i Göteborg. Ja, en sak är att stå upp här i debatten och diskutera livligt, en annan sak är att komma med konstruktiva förslag. Det senare är just vad vi har gjort. Vi har påtalat strukturproblemen i Göteborgs näringsliv, vi har begärt statliga arbetsmarknadsinsatser och mycket annat. Sådana insatser motionsvägen och interpellationsvägen har vi folkpartister i riksdagen gjort vid upprepade tillfällen, men vi har vunnit föga gehör. Jag vill till slut bara säga att vi när det gäller varvsindustrin är eniga med regeringen i den aktuella situationen. Låt oss nu fatta beslut i denna fråga.

Herr talman! Den ärade kammarledamot som herr Hörberg avsåg är jag. Jag sade att folkpartiet basunerar ut slagordet Sociala reformer utan socialism, men jag sade samtidigt att det är glädjande att folkpartiet inte lever som man lär, utan accepterar det socialistiska inslag som ett statligt engagemang i och med övertagandet av Göteborgsvarven innebär. Jag framförde en gratulation till folkpartiet att man har ställt sig bakom den här propositionen. Det går inte att klara denna situation med en borgerlig låt-gå-politik. Vare sig man talar om mera spelrum åt de självläkande krafterna eller om sociala reformer utan socialism tvingas man nu krypa till korset. I verklighetens värld är slagorden inget värda. De spricker som såpbubblor, när det gäller tusentals varvsarbetares sysselsättning. Sedan säger herr Hörberg att jag skulle ha framfört fria fantasier om Samling 66 i Göteborg, en organisation som består av företrädare för näringlivet. Den bildades 1966 för att stödja de borgerliga partierna så att det blev borgerlig majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige. Denna organisation finns fortfarande kvar. Om jag sade att det var en valorganisation får jag ta tillbaka det. Det är en ekonomisk stödorganisation. Jag har inte heller från denna talarstol sagt att folkpartiet inte visat något intresse för sysselsättningsfrågorna i Göteborg. Vad jag sagt är att det förvånar mig, med tanke på de relationer man bör ha till Samling 66, att man icke närmare har kunnat följa utvecklingen inom svensk varvsindustri. Det har varit de fackliga organisationerna och de socialdemokratiska ledamöterna som fått ta initiativet. Jag förstår inte varför man skäms för att tala om sina relationer till Samling 66. Vi socialdemokrater har en intim samverkan med de fackliga organisationerna och med företrädare för personalorganisationerna vid varven i Göteborg. Det skäms vi aldrig för att tala om. Jag förstår inte varför man från folkpartihåll nu på något sätt skäms för att tala om att man har relationer till rederioch varvsnäringens ägarintressen.
Herr talman! Beträffande Samling 66 tycker jag det var glädjande att herr Hugosson tog tillbaka sitt påstående att det är en valorganisation. Det var verkligen, som jag sade förut, fria fantasier. Men sedan säger herr Hugosson att han är förvånad över att vi i folkpartiet skäms för att tala om våra relationer till Samling 66 i Göteborg. Nej, om vi hade haft några sådana relationer, skulle vi inte alls ha skämts för det. Men vi har inga relationer till Samling 66. Sociala reformer utan socialism är inget slagord utan det är, i så få ord som möjligt, en sammanfattning av den social-liberala politiken. Den sociala liberalism, den socialt styrda marknadsekonomi som vi hävdar är ingen låt-gå-ekonomi. Låt-gå-ekonomin har vi gjort upp med för ett fyrtiotal år sedan. Vi vill att samhället skall styra marknadsekonomin. I en sådan styrning ligger också att samhället skall gå in ekonomiskt där det visar sig behövligt, såsom nu beträffande varven. Detta får räcka som repliker till herr Hugosson. Han brukar komma med påståenden om Samling 66 och om det bristande intresset för sysselsättningen i Göteborg hos oss folkpartister på Göteborgsbänken. Men vi har faktiskt gjort flera insatser under de senast gångna åren, t.ex. de sex folkpartister som satt på samma bänk 1971-1973. Jag har en motion här, nr 374 från 1972, där vi direkt talar om vad som behöver göras för att komma till rätta med den strukturella slagsidan i Göteborgs näringsliv. Herr Hugosson gratulerade folkpartiet till att ha stött förslaget om insatser för varvsnäringen i Göteborg. Jag kan i det avseendet gratulera socialdemokraterna lika mycket. Eller låt oss gemensamt gratulera varvsarbetarna och varvstjänstemännen till att vi nu gör denna insats i enighet.
Herr talman! Jag har medgivit att det var fel att kalla Samling 66 för en valorganisation, men jag säger att Samling 66 är en ekonomisk stödorganisation, vars målsättning är att förhindra socialdemokratisk majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige. Samling 66 verkar fortfarande. Vid det senaste årsmötet valdes förutvarande verkställande direktören i Broströmkoncernen Kristian von Sydow till sekreterare. Jag har ingen kännedom om vilka relationer folkpartiet har till Samling 66, men en realitet är att denna näringslivsorganisation har som målsättning att se till att de borgerliga partierna bibehåller majoriteten i Göteborgs kommunfullmäktige. Parollen om reformer utan socialism har inte fört folkpartiet rätt under de gångna åren. Den hjälpte inte under 1940-talet, när folkpartiet gick emot hyresbidrag till strejkande skogsarbetare. Parollen förde inte rätt under 1950-talet, när folkpartiet bekämpade ATP. Den var inte till hjälp under 1960-talet, när folkpartiet försökte motverka en utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken och den gemensamma sektorn, och den har under 1970-talet inte kunnat dämpa folkpartiets motstånd mot den aktiva näringspolitiken, som var förutsättningen för att Sverige skulle klara den internationella krisen.
Herr talman! Lögner blir inte sannare bara därför att de upprepas gång på gång. Herr Hugosson känner inte till vilka relationer folkpartiet har till Samling 66, och det förstår jag, eftersom det inte finns några.

Herr talman! Bara ett kort påpekande med anledning av uppläggningen av industriministerns senaste replik till mig. Han gjorde gällande att vpk:s yrkanden här i dag bara går ut på avslag på de föreslagna statliga åtgärderna och sedan en utredning om hur man skall kunna vinna nya marknader. Detta är vad som utvecklas i motionen 2352. Den positiva delen av vpk:s program -— förstatligande av varven, upprättande av statligt rederi, statlig investeringsplan för varven — som var avsedd att träda i kraft omedelbart och alltså skulle sättas in i stället för den typ av stöd regeringen föreslår finns i motionen 189. Det förhållandet att industriministern inte kopplar samman dem beror möjligen på att motionen 189 var inlämnad redan i början av året när vi förutsåg att den här problematiken skulle komma upp i riksdagen. Vi ansåg inte att vi hade någon anledning att upprepa dessa formella krav i motionen 2352. Man skall läsa båda motionerna. Industriministerns dilemma är nog att han har läst den ena och glömt bort den andra — därav hans märkliga uppfattning om vpk:s politik.